Herr talman! Vi vet alla här i riksdagen vad en talman är. Däremot kan man fundera litat på vad en lekman är. En lekman är enligt den ursprungliga definitionen en kyrklig befattningshavare som inte är vigd till sitt ämbete. På den grunden började man i kyrkliga sammanhang t.ex. skilja mellan präster och lekmän. Man kan också fundera litet på vad en förtroendeman är i relation t.ex. till en tjänsteman. En förtroendeman eller en förtroendevald är ju vald till sin befattning. En tjänsteman är något helt annat, ofta en professionell person som har att utföra vissa uppgifter. Lekmän har numera i alldagligt tal börjat få en överförd betydelse av icke professionella personer som ägnar sig åt någon verksamhet. Litet slarvigt har man t.ex. infört benämningen "länsstyrelsens lekmannastyrelse". Såvitt jag vet används inte benämningen lekman på det sättet i någon författning. Jag tycker också att det är fråga om ett i hög grad oegentligt begrepp, eftersom det är fråga om att välja förtroendemän. En formell revisionsberättelse måste undertecknas av personer som icke är auktoriserade revisorer eller godkända revisorer. Vid sidan av dessa har man förtroendevalda revisorer, som t.ex. skall kunna utföra en effektivitetsrevision eller motsvarande. Regeringen har nu av någon outgrundlig anledning fallit för frestelsen att benämna de icke auktoriserade revisorerna lekmannarevisorer. Man tycks ha kommit på den tanken på grund av att FAR skall ha hört någon förtroenderevisor eller förtroendevald revisor fråga: Skulle icke vi som är professionella revisorer ha förtroende? Den parallellen är lika underlig som om en tjänsteman skulle säga till en förtroendevald: Du kallas förtroendevald, men har icke jag såsom tjänsteman förtroende? Dessutom är det så att de personer som skall utföra effektivitetsrevision eller motsvarande revision i kommunala, statliga, föreningsägda eller andra bolag och väljs av ägarna för detta förtroendeuppdrag mycket väl kan vara professionella revisorer, t.ex. godkända revisorer. Enligt regeringens förslag skall de nu kallas lekmannarevisorer. Nu har riksdagens lagutskott tack och lov förstått att "lekmannarevisor" inte är en särskilt lyckad benämning. Man har med anledning av en motion av Ola Rask och mig själv gjort ett uttalande där regeringen uppmanas att överväga en annan benämning. De benämningar som kan övervägas bör ju vara Jag tycker att det är ett svaghetstecken att lagutskottets majoritet inte omedelbart har ändrat regeringens förslag i enlighet med detta. Nu utgår tydligen lagutskottets majoritet från att man skall ändra benämningen efter något år eller så. Då uppkommer den märkliga situationen att man låter benämningen lekmannarevisor finnas en tid. Därefter skall den tydligen förändras. Jag upplever detta som en mycket egenartad situation. Man skulle om man inte vet att det är lagutskottet som har föreslagit detta möjligen kunna tro att det föreslagits av ett lekmannautskott. Jag vill nämna att både Ola Rask och jag sitter i den kommunala revisionsutredningen. Samtliga ledamöter i denna utredning har med emfas vänt sig mot begreppet lekmannarevisor. Vi kommer att offentliggöra vårt betänkande på tisdag. I det skriver vi enhälligt att vi inte godtar benämningen lekmannarevisor. I de författningsförslag som vi för fram i det här sammanhanget, bl.a. med utgångspunkt i den nya aktiebolagslagen, är benämningen förtroenderevisor eller förtroendevald revisor. Det är en smaksak vilket man väljer. Jag skulle vilja fråga t.ex. Carin Lundberg vilka argument lagutskottet har för att, såvitt jag vet för första gången i svensk rättstradition, föra in benämningen lekman i det här sammanhanget och dessutom låta detta begrepp gå framför den gamla benämningen förtroendevald. Vi har i dag en lång rad riksdagsledamöter som är förtroendevalda revisorer i t.ex. statliga bolag. De personerna kommer i och med att den nu aktuella lagen antas nu att benämnas lekmannarevisorer. Jag vet inte om någon av dem faktiskt har professionell erfarenhet av revision, men det säger sig självt att det är en ganska otillfredsställande ordning att lagutskottet på grund av ett misstag som regeringen har gjort låter detta förslag gå vidare. Jag noterar att mina partikamrater i lagutskottet med kraft har reserverat sig mot detta, men jag konstaterar också att kammaren tydligen kommer att införa den här benämningen och låta den tillämpas i ett år. Jag skulle vilja höra motiven för detta.

Herr talman! Lennart Hedquist har i en motion tillsammans med Ola Rask föreslagit att beteckningen lekmannarevisor skall ändras. Den synpunkten är han och Ola Rask inte ensamma om. Lagutskottet är fullt medvetet om att den har funnits tidigare i debatten. Vi har klart insett problemet. Nu gör vi inte så som Lennart Hedquist föreslår, och då blir han förgrymmad och menar att det är fråga om ett svaghetstecken från vår sida. Nej, det visar i stället på styrka. Det är nämligen inte så - vilket jag möjligen kan säga med extra tyngd som vanlig jurist - att man inte hux flux ändrar en benämning på en central punkt i en lagstiftning. Revisorsbegreppet finns dessutom i många andra lagstiftningar. Man måste ta ett samlat grepp, tänka först och handla sedan. Nu försökte Lennart Hedquist till slut göra sig litet rolig genom att tala om att vi skulle vara ett lekmannautskott. Man skall inte se ned på begreppet lekman. Det kan ibland representera sunt förnuft, och det är något som många har något att lära av.
Herr talman! Bengt Harding Olson kanske inte uppfattade min skämtsamhet i det avseendet. Lagutskottet kan självfallet bestå av en mängd mycket professionella jurister - jag vet också att det finns sådana där. Därför vore det naturligtvis befängt att bara därför att lagutskottet består av förtroendevalda riksdagsmän utgå från att utskottet är ett lekmannautskott. Så är ju inte fallet. På samma sätt blir det med dessa förtroendevalda revisorer. Många av dem kan ju faktiskt vara professionella revisorer. Varför skall de då plötsligt kallas lekmän, som ju är ett begrepp som används i helt andra sammanhang? Bengt Harding Olson tror nu att det skulle ha varit problem för lagutskottet att ändra regeringens proposition i det här avseendet, men det är ju inga problem alls. Regeringens förarbete har ju hela tiden utgått från begreppet förtroenderevisor, alternativt förtroendevald revisor. Utredningsarbetet skedde med den utgångspunkten. Tydligen valde man, av någon outgrundlig anledning, i sista momentet att byta ut det begreppet. Det kan väl inte vara så att man, som någon sade, trodde att skriver man förtroenderevisor skulle det innebära att andra revisorer saknar förtroende? Regeringen gjorde det bytet i sista stund. Nu kunde ju lagutskottet göra en lika snabb rockad och bara byta ut ordet lekmannarevisor mot förtroenderevisor eller förtroendevald revisor. Sen skulle det vara klart. Det skulle inte behövas några ytterligare överväganden. Nu får vi en situation som innebär att ordet lekmannarevisor tydligen skall förekomma ett eller annat år, för att sedan bytas ut igen.
Herr talman! För tydlighetens skull vill jag understryka att också jag skämtade när jag talade om att det är viktigt med sunt förnuft - men jag kan försäkra Lennart Hedquist om att det låg ett djupt allvar bakom. Lennart Hedquist borde i stället för att vara ledsen och bedrövad vara glad. Vi har ju tagit till oss även den här motionen och konstaterar att det inte är bra. Halva loppet är alltså redan kört. Vi accepterar detta. Sedan utgår vi från att man inom regeringen är så förnuftig att man tar ett samlat grepp för att hitta den rätta beteckningen. Den rätta beteckningen är inte nödvändigtvis identisk med det begrepp som Lennart Hedquist tycker är rätt. Om jag inte missminner mig när jag försöker erinra mig förarbetena och remissvaren gillade FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, inte detta, och de om några begriper väl något om revision. Med all respekt för Lennart Hedquists kunskaper på många områden tror jag att Lennart Hedquist underskattar problemet med att göra rättsliga ändringar i en lång rad lagverk. Var glad för att det inte sker i sådan hast som vissa tror att det skall ske. Tanke först, sedan genomgång och analys och därefter ändring - det blir bäst. Alla i lagutskottet hade självfallet önskat att vi hade haft en beteckning som vi kunde godta, men nu är situationen som den är.
Herr talman! Det vore intressant att höra av vilken anledning man för in begreppet lekmannarevisor under något år. Varför inte fortsätta att arbeta med beteckningen förtroendevald revisor, som ju är vad vi i allmänhet kallar dessa personer i dag? Vad är det för fel på den benämningen, oavsett om de väljs av en idrottsförening, ett aktiebolag eller en kommunfullmäktige? Nu får vi en väldigt egenartad situation i och med att vi tydligen skall ha det nya begreppet lekmannarevisor under något år. Varför, Bengt Harding Olson, föra in detta begrepp, som aldrig tidigare har funnits i svensk lagstiftning i ett sådant här sammanhang? Jag finner detta utomordentligt förvånande.

Herr talman! Det finns ingen person som betytt mer för folkbildningen i Norden än den danske kulturpersonligheten Grundtvig. Han hade många strängar på sin lyra och verkade under ett långt liv för det vi i dag med ett gemensamt begrepp kallar folkbildning. Han hade en hel del idéer som fortfarande känns aktuella, trots att han dog för mer än 120 år sedan. Hur man skaffar sig kunskap var en fråga han brottades med under många år, och han menade att det inte räcker med att läsa böcker. Genom det levande ordet skall en engagerad lärare få sina elever verkligt intresserade av utbildningens innehåll. Nya grupper skall också få ta del av den kunskap och det kulturarv som dittills gällt endast ett fåtal. De stora författarna och konstnärerna måste bli var mans egendom. För Grundtvig fanns ingen "finkultur" som bara gällde ett fåtal. Läraryrket befinner sig i dag i kris. Många hoppar av utbildningen, och många vill sluta långt innan de uppnått pensionsåldern. Kanske kan folkbildningens idéer vara till hjälp för att ge läraryrket en renässans. Jag har träffat lärare som fått en nytändning i sin yrkesroll när de gått från den obligatoriska skolan till folkhögskolan. Grundtvig är ju också grundaren av den nordiska folkhögskolan. Jag tror att den positiva synen på kultur i vid bemärkelse och på lärarnas och elevernas engagemang - även det levande ordet - måste prägla all undervisning, inte bara folkbildningen. Faktum är att en väl fungerande gymnasieutbildning i dag påminner väldigt mycket om folkhögskolan och folkbildningen också när det gäller pedagogiken. Det är därför helt i sin ordning att regeringen nu föreslår att som villkor för statsbidrag till folkhögskolan stryka bestämmelsen om att undervisningen skall anordnas så att den till form och arbetssätt tydligt skiljer sig från den som anordnas inom det offentliga skolväsendet och högskolan. Det var redan från början en märklig bestämmelse, och i dag är den helt förlegad. Herr talman! Det finns en risk att folkbildningen i vår tid mer och mer ägnar sig åt att söka pengar för kurser som styrs uppifrån via centrala beslut av riksdag och regering. Jag tänker på de medel som tidigare fanns i det s.k. k-anslaget. K stod för kompletteringsproposition, den proposition som i dag kallas vårproposition. Så kom kunskapslyftet, som ju inte precis är skräddarsytt för folkbildningen utan på många håll passar bättre för komvux. Även den satsningen har påverkat folkbildningen en hel del. Det finns en risk att folkbildningen blir så beroende av dessa extra satsningar att man glömmer grunden för den egna verksamheten. Det finns också en frestelse att vara så anpassningsbar att man inte ställer några krav på verksamheten för att till varje pris få del av nya pengar. Jag har vid ganska många samtal med olika folkbildare mött en hel del av den oro som jag här beskriver. Det gäller givetvis att i första hand bygga upp den egna verksamheten, att se till att den fungerar på det sätt man själv önskar och att det sker i överensstämmelse med folkbildningens idéer och innehåll, vad gäller både tradition och förnyelse. Internationalisering är ett bärande tema inom folkbildningen. Jag vill här ge utskottet en eloge för att man tog frågan på allvar och skrev en vers om detta. Regeringen hade ju i propositionen glömt bort eller kanske inte känt till alla de internationella kontakter som t.ex. folkhögskolorna haft långt före EU inträdet. Utskottet skriver att man är övertygad om att regeringen är medveten om och värdesätter folkbildningens internationella engagemang. Det betyder väl fr.o.m. nu. Jag går nu över till att kommentera de moderata reservationerna. Först gäller det arbetslösa som prioriterad grupp. Vi motsätter oss inte detta. Folkbildningen har ju i praktiken i flera år aktivt rekryterat elever som varit utan arbete. Allt tyder ju också på att massarbetslösheten har bitit sig fast i det svenska samhället. Men när vi föreslår att man också skall skriva att folkbildningens insatser för de arbetslösa bör vara inriktade på att utbildningen skall öka deras möjligheter att få ett arbete efter utbildningstiden säger utskottets majoritet nej. Ett sådant nytt syfte med statsbidraget vill man inte införa. Ändå argumenterar utskottet på samma sätt och använder nästan samma ord som vi. Man säger att det är mycket viktigt att de arbetslösa erbjuds en sådan utbildning att deras möjligheter att få ett arbete ökar. Det är också ett av motiven bakom regeringens förslag, att de arbetslösa skall prioriteras inom folkbildningen. Därför hade det varit i sin ordning att utskottsmajoriteten hade accepterat det nya syfte som vi föreslår. Men förslaget kom kanske inte från riktigt korrekt håll. I en annan reservation föreslår vi att riksdagen skall besluta om anslaget till folkbildningen precis som nu, men att man samtidigt anger hur stort belopp som skall gå till studieförbunden och hur stort belopp som skall gå till folkhögskolorna, dvs. två påsar pengar i stället för en. Sedan ankommer det på Folkbildningsrådet att fördela statsbidraget till de olika folkhögskolorna och studieförbunden, precis som man gör i dag. Vårt förslag är inte nytt. RIO, rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, diskuterade detta ganska tidigt. Redan 1991-1992 tog man upp sådana förslag. Den folkvalda riksdagen fattar alltså enligt vår uppfattning beslut om hur statsbidraget skall fördelas mellan de båda huvudorganisationerna. Därefter får Folkbildningsrådet betala ut bidraget inom de ramar som riksdagen har angett. Det är ändå så att riksdagen som är folkvald har en representation från hela landet och från olika politiska partier. Riksdagen har därför en större demokratisk förankring än vad Folkbildningsrådet har. Det är vårt huvudskäl till att vi vill förändra beslutsprocessen. Herr talman! I den sista reservationen tar vi upp frågan om hur man skall tillgodoräkna sig kunskaper inom folkbildningen. Jag vill påpeka att vi inte vill införa ett nytt betygssystem. Inom folkhögskolan försvann möjligheten att sätta vanliga betyg redan på 1950-talet. Men detta gör inte att frågan är löst en gång för alla. En studerande som vill veta vilka chanser han har att gå vidare till högre utbildningar efter det att han har studerat inom folkbildningen får sällan ett entydigt svar på den frågan. Vi kan bara ange vilka möjligheter som finns, och de är mångfacetterade, lindrigt sagt. Problemet för folkbildningen är att de som t.ex. meriterar sig för vidare studier via ett år eller mer på folkhögskola nästan alltid måste vända sig till andra skolformer för att bli bedömda, och det är inte så bra. En viss samordning med komvux beskrivs i propositionen för den folkhögskola eller det studieförbund som bedriver utbildning inom kunskapslyftet på uppdrag av en kommun. Där får läraren inom folkbildningen sätta betyg enligt komvux betygssystem, men betyget måste utfärdas av komvuxrektorn. Det är ju ett dubbelkommando som inte är särskilt lyckligt, enligt min uppfattning. En folkhögskoleelev skall också kunna få betyget Godkänd, om man fortsätter att studera inom komvux. Komvux ger alltså betyget Godkänd på den kurs som vederbörande har gått inom folkhögskolan tidigare. Folkhögskolornas graderade omdömen spelar en allt mindre roll. Och där de fortfarande används, dvs. när det finns tillräckligt många sökande med folkhögskolebakgrund för att de kan bilda en egen kvot, har man hittills ofta räknat om omdömena till betygspoäng, vilket ju är svårt att förklara och försvara, eftersom folkhögskolan inte får ge betyg. Herr talman! Jag har velat vara relativt utförlig på den här punkten för att visa vilka svårigheter som finns när man skall tillgodoräkna sig kunskaper inom folkbildningen. En översyn av hela det här systemet hade verkligen varit på sin plats, vilket vi påpekar i den sista reservationen. Förr eller senare måste en sådan översyn komma till stånd, men nu skjuts den på framtiden, vilket är synd för alla som inom folkbildningen skaffar sig meriter för högre studier. Till sist vill jag yrka bifall till reservation nr 2, men jag står givetvis bakom övriga moderata reservationer.

Herr talman! Staten har ett syfte med att ge statsbidrag till folkbildningen. Kan inte folkbildningen leva upp till riksdagens och regeringens syfte med statsbidraget skall det upphöra. Vi tycker att det är riktig princip. Därför har vi inget att invända mot att folkbildningen som ett villkor för att erhålla statsbidrag också explicit skall verka för att stärka och utveckla demokratin. Folkbildningen med sin starka knytning till folkrörelserna är ett mycket viktigt forum för demokratisk fostran och för demokratins utveckling. Det är i folkbildningen i folkrörelserna som Sveriges demokrati har fått en stark förankring i hela samhället. Men demokratin är aldrig en gång för alla vunnen. Den måste ständigt återerövras, fördjupas och utvecklas. I folkbildningen, likaväl som i andra samhälleliga verksamheter, kan det under vissa omständigheter finnas risk för att de demokratiska värdena och arbetet för fördjupad demokrati inte tillräckligt prioriteras. Såvitt jag har förstått är det ingen som har menat att demokratin är satt på undantag inom folkbildningen. Demokratisyftet med statsbidraget till folkbildningen ser vi därför som ett erkännande till det som folkbildningen redan står för. Folkbildningen har fått ännu en portalparagraf. Det är också självklart, tycker vi, att all vuxenundervisning borde lyda under motsvarande portalparagraf. Utskottet avstyrker emellertid vårt förslag genom att påpeka att t.ex. verksamheten i den kommunala vuxenutbildningen skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar enligt läroplanen. Vi tycker att det bör vara parallellitet i formuleringarna och tilltror faktiskt den kommunala vuxenutbildningen att klara att också stärka och utveckla demokratin, inte bara bedriva sin verksamhet i överensstämmelse med rådande demokratiska värderingar. Herr talman! Vi inser att det inte nu är möjligt att besluta om ändringar i skollagen. Men vi vill ändå peka på att från och med nu kommer det att föreligga en skillnad mellan folkbildningens och den kommunala vuxenutbildningens uppdrag när det gäller demokratifrågor och demokratifostran, något som vi djupt beklagar. Det andra syftet, att folkbildningen skall bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet, öka kulturupplevelserna och eget skapande, är däremot mer kontroversiellt. I propositionen betonar regeringen att folkbildningens insatser för kulturspridning och kulturdelaktighet redan är stora. Av statistik och utvärderingar framgår också att nivån och kvantiteten vad beträffar folkbildningen och kulturen består och har i varje fall inte gått ned. Att nu ge folkbildningen ett utökat kulturuppdrag och ställa upp nya villkor för statsbidraget måste - till skillnad från demokratiuppdraget - innebära en omfördelning av hur resurserna skall användas. Detta skall ske samtidigt som arbetslösa tillförs som prioriterad grupp för folkbildningen. Folkbildningen är - vid sidan av televisionen - den kulturbärare eller kulturella verksamhet som bäst når ut till människor. I ett avseende är folkbildningen dessutom överlägsen televisionen i och med att folkbildningen inte bara förmedlar kultur utan dessutom aktiverar människor i ett eget kulturellt skapande. Som framgår av verksamhetsredovisningen under punkt 4.2 i propositionen har andelen studiecirklar med estetiska verksamheter ökat. Likaså har under 1997 antalet kulturprogram och deltagare och besökare i kulturprogram stigit. De estetiska kurserna på folkhögskolor visar inga tendenser att minska. Folkbildningen är i dag ett levande forum för kulturmöten och kulturskapande och spelar en viktig roll för att förverkliga kulturpolitiken. Därför anser vi i Vänsterpartiet att det knappast är meningsfullt att ge folkbildningen ytterligare uppdrag i syfte att bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet och öka människors kulturupplevelser samt öka möjligheterna till mer eget skapande utan att man samtidigt anvisar nya resurser till folkbildningen för att den skall kunna genomföra detta uppdrag. Det allmänna folkbildningsanslaget, inom vars ramar folkbildningens kulturarbete bedrivs, har minskat med ca 18 % sedan år 1991. Skulle ett utökat kulturuppdrag läggas på folkbildningen utan att nya medel tillförs kan det bara innebära att annan verksamhet måste skäras ned kraftigt. Om riksdagen ändå beslutar att tillföra det nya kultursyftet kan det bara tolkas som ett kraftigt underkännande av folkbildningens hittillsvarande arbete för att bredda kulturintresset, för att engagera och aktivera människor i kulturverksamhet och för den omfattande studie och kursverksamhet som bedrivs med estetisk och kulturell inriktning. Hur man skall öka delaktigheten och bredda kulturintresset var bl.a. en knäckfråga för Kulturutredningen. Där diskuterades fram och tillbaka varför kulturintresset är så statiskt och delaktigheten så begränsad, trots allt. Nu tycks det oss som om regeringen har funnit sitt Columbi ägg: Folkbildningen skall greja det som varken TV, kulturinstitutioner eller fyra kulturgrupper har klarat av. Men för att göra det behövs det nya medel, i annat fall måste annan verksamhet bli lidande. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 10. Regeringen föreslår att arbetslösa vid sidan av utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade skall utgöra en ny prioriterad målgrupp för folkbildningen. Härmed skulle statsbidraget få tydligare fördelningspolitiska motiv, vilket vi tycker är utmärkt. Det finns risk för att människor som blir arbetslösa marginaliseras och passiviseras. Folkbildningens arbetssätt har visat sig vara värdefullt för många arbetslösa och har gett dem större självförtroende och bättre möjligheter att bryta en passiv tillvaro. Under åren 1992-1996 fick folkbildningen särskilda resurser för utbildningsinsatser för arbetslösa. Från hösten platser per år inom ramen för kunskapslyftet, som vänder sig till arbetslösa eller dem som riskerar att bli arbetslösa. Därutöver har kommunerna upphandlat utbildning motsvarande 2 000 platser från folkbildningen. Av folkhögskolans studerande är sannolikt det stora flertalet arbetslösa. Det gäller även dem som söker sig till skolans ordinarie kurser, även om det inte framgår av den redovisning som görs varje år av SCB. Folkhögskolans insatser inom kunskapslyftet kommer att bli allt viktigare i takt med att de mest studiemotiverade arbetslösa rekryteras till olika utbildningar. För dessa är komvux en bra studieform, men för många som av olika anledningar behöver en mer personlighetsutvecklande och trygg studiemiljö är folkhögskolan och folkbildningsarbetets pedagogik ett mycket bättre alternativ. Vänsterpartiet tillstyrker förslaget att tillföra arbetslösa som prioriterad målgrupp för folkbildningen, men nu är det än viktigare att det blir en omfördelning av kunskapslyftets medel mellan folkbildningen och kommunerna. Folkbildningen bör ges en starkare roll i kunskapslyftet. Fler platser än de 10 000 som tilldelats bör förläggas direkt till folkbildningen. Härigenom skulle möjligheten att nå de mest studieovana och svårrekryterade öka. Vi konstaterar att Kunskapslyftskommittén är inne på samma linje som Vänsterpartiet. Man gör sina markeringar om att folkbildningen med dess särskilda pedagogik och arbetssätt är speciellt lämpad att anordna utbildning för de mest studieovana och svårrekryterade. Vi är för en breddning av utbildningsutbudet i kunskapslyftet, men vi tror att utvärderingar kommer att visa att i valet mellan kommersiella utbildningsanordnare och folkbildningen vinner folkbildningen på kvalitetspoäng med hästlängder. Jag yrkar därmed bifall till Vänsterpartiets reservation 12. Vänsterpartiet anser att det är värdefullt med en fortsatt samverkan mellan folkbildningen, i första hand folkhögskolorna, och högskolan. Det finns all anledning att inom ramen för det livslånga lärandet verka för fördjupad samverkan mellan olika delar och nivåer i bildnings och utbildningssektorn. Ett sådant samarbete bör kunna resultera i att folkhögskolan ges möjligheter att anordna kurser på högskolenivå som ger högskolepoäng. Detta skulle bl.a. underlätta vidare högskolestudier för många studieovana och därmed motverka den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet har också lagt fram förslag som alla går ut på samma sak. Det här är krav som allt oftare förs fram. Om jag inte är fel underrättad har Landstingsförbundets kongress just uttalat sig i denna riktning. I betänkandet redogörs ingående för att nuvarande högskoleförordning inte ger utrymme för det som vi alla kallar för samverkanskurser. Utskottet skriver: Det är dock viktigt att folkbildningens och högskolans roller och arbetsformer utformas utifrån de olika uppdrag de har. Men, herr talman, det är just detta som vi vill ändra på. Folkbildningens arbetsformer och pedagogik parat med högskolekursernas innehåll är en oslagbar kombination som vi och många med oss vill ha tillgång till. Vi har också försökt att beskriva detta i tidigare motioner, där vi har tecknat visionen om ett folkligt och öppet universitet som skall arbeta med modifierade distansutbildningskurser. Lämpliga mötesplatser för kursdeltagarna kunde vara regionala studiecentrum runt omkring i landet, lokaliserade till våra folkhögskolor som är en mycket lämplig studiemiljö. Därigenom skulle vi kunna skapa den brygga mellan forskning och fält som så många efterlyser. Därigenom skulle också universiteten få en bra möjlighet att fullgöra den s.k. tredje uppgiften, nämligen att sprida forskningens resultat till större och bredare grupper, och det är sannerligen en folkbildande uppgift. Jag tror att det behövs vissa ändringar i högskoleförordningen i samband med högskolans expansion, tillströmningen av elever, distansutbildningen som man börjar att bygga ut, den förväntade lärarbristen och de många problemen men också nya utmaningarna som högskolan står inför. Högskolorna behöver ha ett incitament för att samarbeta bl.a. med folkbildningsorganisationerna.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 4 under mom. 8, reservation 5 under mom. 9 Folkbildningens roll för delaktighet i kulturliv och det ekologiska samhällsbygget - ja, så vill jag rubricera det här inlägget. En av alla de hundratals propositioner som regeringen presenterat för riksdagen under våren tar upp utveckling av folkrörelser. Bra! Miljöpartiet stöder målformuleringar om demokrati och om att statsbidraget skall bidra till att bredda kulturintresset i samhället. Vi lyfter också fram att statsbidraget skall leda till ökad delaktighet i kulturlivet, eget skapande och kulturupplevelser. Särskild tyngd vill jag lägga vid folkbildningens roll som kunskapsförmedlare i omställningen av Sverige till ett ekologiskt hållbart land. Vi lägger också till folkbildningens betydelse för levandegörande och utveckling av kulturarven. Herr talman! Miljöpartiet saknar dock sensationer och framför allt pengar i propositionen. I budgeten för 1999 föreslås 40 miljoner extra att räcka till alla de nya och fördjupande uppdrag som önskas. I sammanhanget får vi inte glömma bort att folkbildningen reellt sett de senaste åren fått vidkännas besparingar motsvarande en halv miljard kronor. Det erkännande som i dag ges i betänkandet av svensk folkbildnings stora betydelse borde rimligen åtföljas av ytterligare anslag. Så några ord om lärandets process. Herr talman! Människor lär sig i en mängd olika situationer merparten av det lärande som inte är bundet till den strikta organisation som utmärker skola och utbildning. Det äger rum i studiecirklar, folkhögskolekurser och i vardagliga aktiviteter, i möten mellan människor. Vi talar om icke-formellt och informellt lärande. Skolan är i dag på väg mot en rejäl omprövning, och erfarenheterna från folkbildningen blir särskilt intressanta. Helt säkert kan skolan lära något av detta lärande som äger rum utanför dess väggar. Miljöpartiet saknar en mer grundlig genomlysning av dessa frågor, dvs. lärandet som äger rum inom folkbildning, arbetsliv och fritid. Vi anser att kunskaper om dessa lärandeprocesser är viktiga för bildning på alla nivåer, för barn i skolan såväl som för studenter på universitetet. Som ett led i folkbildningens högskolekoppling kan nämnas nya forskningsområden, där kultur och miljö är två exempel. Stensunds folkhögskola har med sitt forskningsprojekt Vattenbruket framgångsrikt förenat miljöarbete och internationellt engagemang. Deras forskning väger tungt som förebild i den pågående utvecklingen. Sedan vill jag säga några ord om amatörkulturen och folkbildningen. Herr talman! Amatörkulturen präglas i dag av stor vitalitet. Den utgör en bärande del av kulturlivet. Studieförbundens engagemang och kompetens inom kulturområdet har tyvärr försvagats de senaste åren. Amatörkulturernas riksorganisation har här en betydelsefull uppgift. De kan hjälpa till att överbrygga klyftan mellan folkbildning och kultur. Amatörkultur och eget kulturellt skapande är en viktig del av kulturlivet. Det betonades i samband med beslut om de kulturpolitiska målen. Jag anser att deras organisation behöver få stärkt ekonomisk ställning och stärkt relation till folkbildningen, så att deras kunskaper och andra resurser kommer till bredast möjliga användning. Jag vill också säga några ord om folkbildningen och det ekologiskt hållbara samhället. Herr talman! Folkbildningens roll i arbetet med att forma ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte nog understrykas. Regeringen har nu tagit bort sitt stöd för Agenda 21-arbete. Den menar tydligen att det arbetet skall ingå som en naturlig del i folkrörelsen. Jag menar att utveckling kräver öronmärkta resurser. Jag vill särskilt betona vikten av att vara öppen för de nya vägar som utvecklas hela tiden. Det studiearbete som sker inom miljörörelser av typ trädkramare och skogsockupanter passar många gånger inte in i gängse bidragsformer. Inte heller den i dag mest växande ungdomsrörelsen - de levande rollspelen - passar in i de gamla strukturer som ligger till grund för statlig bidragsgivning. Vi anser att folkbildningen bör ta sig en större frihet än i dag när det gäller att stödja nya uttryckssätt. Sedan vill jag gå över till folkbildningen och kulturarven. Det har i många år pågått ett aktivt arbete med utveckling av nya typer av mötesplatser baserade på musik och dans från olika kulturer. Brister och behov har kartlagts, och samarbete har skett mellan olika studieförbund: Rikskonserter, Kulturrådet, Kultur i hela landet, Dansens hus m.fl. Det har under arbetets gång klart framgått att ett vattenhål för folkmusik behövs. Genren behöver en centralpunkt för sitt utvecklingsarbete och för att bättre kunna ta till vara de kunskaper och erfarenheter som vunnits genom åren. Den folkliga musiken och danskulturen är eftersatt inom folkhögskoleväsendet. I dag är det endast en folkhögskola som erbjuder en längre utbildning i folkmusik, och en som erbjuder längre utbildning i folkdans. Längre utbildning med musik och dans från invandrarkulturer saknas helt. På motsvarande vis är utbildningen av ledare och produktion av studiematerial eftersatt inom studieförbunden. Jag vill se en omfördelning och utveckling av anslaget till de här ändamålen. Så vill jag gå över till det internationella perspektivet. Regeringen nämner inget om folkbildningens roll i ett internationellt perspektiv. Den nordiska folkbildningen framstår för många andra länder som mycket intressant med stora möjligheter. Biståndsprojekt till både syd och öst arrangeras för att lokalt utveckla folkbildningen. Svensk folkbildning borde också kunna gå på EU-export. För att utveckla detta samarbete anser jag att Folkbildningsrådet bör få resurser till att stödja den här utvecklingen. Till slut vill jag ta upp detta med statens stöd till folkbildningen. Herr talman! Det statliga stödet till folkbildningen har reellt sett kraftigt minskat de senaste åren. Samhället skall inte överta ansvaret från landsting och kommun. Men det är viktigt att betona folkbildningens behov av samhällets stöd. Vi vill inte att folkbildningen skall tvingas överleva med konsultverksamhet eller konferenshotell som grund för sin finansiering. Då är den fria folkbildningen hotad. Vidare skall man se folkhögskolorna som en stor resurs i arbetet med att integrera olika grupper i samhället. Invandrare och svenskar möts här på lika villkor. Den betydelse som folkhögskolor har för kvinnogrupper och handikappade kan inte nog understrykas. "Mångfald" är en bra beskrivning av en svensk folkhögskola och folkbildning i dag. Miljöpartiet tror att det behövs en kulturens Agenda 21. Kulturell tillväxt är ett aktivt vapen i kampen mot ekonomismen. Kulturarbetare från hela världen diskuterade just den frågan i samband med Unescos kulturkonferens i Stockholm när den pågick för någon månad sedan. Jag hoppas att svenska kulturarbetare tillsammans med svensk folkrörelse kommer att ta ett stort ansvar för att vi så småningom skall nå fram till ett konkret internationellt handlingsprogram för kulturens Agenda 21. Till sist, herr talman, vill jag anföra att Miljöpartiet kommer att stödja den moderata reservation 3 under mom. 7. Vi anser också att det vore bättre om riksdagen hade att ta ställning till två påsar pengar - en till studieförbunden och en till folkhögskolan - i stället för att som i dag helt låta Folkbildningsrådet avgöra fördelningen.

Herr talman! Som så ofta - kanske alltid - ligger det en utredning bakom den här propositionen. Den hette Statens utvärdering av folkbildningen 1996, förkortat SUFO. Denna utredning ger folkbildningen ett mycket gott betyg. Den menar att folkbildningens verksamheter har stor betydelse för demokratins utveckling i Sverige och för deltagarnas personliga utveckling. Man säger också att studieförbunden bör rekrytera fler deltagare bland korttidsutbildade, invandrare och arbetslösa. Regeringen säger, liksom utredningen, att folkbildning genomför en verksamhet som står i god överensstämmelse med riksdagens syften. Det tycker jag är viktigt. Verksamheten är av stor omfattning och har stor samhällsnytta. Vi påpekar i vår motion att SUFO inte har föreslagit några ändringar eller tillägg till målen för statens bidrag till folkbildningen. Regeringen föreslår nämligen två nya mål. Statsbidraget skall bidra till att stärka och utveckla demokratin och till att bredda kulturintresset i samhället. Jag vill understryka att demokrati är ett viktigt mål för folkbildningen. Trots det vill vi inte att det skall införas som ett nytt mål vad gäller bidragen - bara av den enkla anledningen att demokratiaspekten innefattas i de mål för statsbidrag som redan finns. Bl.a. sägs där: "Syftet med statsbidrag till folkbildningen är att stödja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och att skapa engagemang till att delta i samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt, fackligt eller kulturellt arbete." Det är inte bara genom samhällsorienterande kurser som folkbildningen gynnar demokratin. Det är fler än jag som tycker detta. En amerikansk professor i statsvetenskap säger att det är själva engagemanget bland befolkningen som bidrar till att förbättra demokratin. Då kan det gälla EU-kunskaper eller körsång. Det väsentliga är engagemanget; att medborgarna aktiverar sig. Många horisontellt organiserade sammanslutningar i ett samhälle leder till bättre demokrati. Folkbildningen och föreningslivet spelar stor roll för demokratin - ja, de är faktiskt omistliga, tycker jag. Statsbidraget bidrar alltså redan i dag, med gällande måldokument, till att stärka och utveckla demokratin. De flesta remissinstanser undanbad sig nya statliga regleringar för statsbidraget till folkbildningen. Det är viktigt att folkbildningen får behålla sin särart. Det är viktigt att den får vara fri och frivillig, att den själv får utveckla de pedagogiska formerna och inte minst att den också i framtiden får spela en stor roll för bildning och kunskap. Regeringen bedömer att betyg inte bör förekomma inom folkbildningen. Det instämmer vi kristdemokrater i. Vi delar också regeringens uppfattning att den verksamhet som genomförs för personer med funktionshinder är en del av folkbildningsarbetet som bör ha hög prioritet. Regeringen föreslår att arbetslösa skall tillföras som en viktig målgrupp för folkbildningen. I de syften som formulerades 1991 är det redan fastslaget att: "Personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt prioriteras. Invandrare och deltagare med funktionshinder utgör särskilt viktiga målgrupper." Alla arbetslösa saknar ju inte bildning eller utbildning. Men om arbetslösa söker sig till folkbildningen för att komplettera sin utbildning och bygga upp sin självkänsla eller för att se nya möjligheter, är det säkert deras förhoppning att den kurs eller den cirkel som de går i ändå skall ge dem en större chans till jobb. Resurser bör därför läggas på att göra det möjligt för dem att få jobb. Vi tycker att de lokala arbetsförmedlingarna bör få mera resurser, på bekostnad av AMS centralt, så att de lokala förmedlarna får mera tid och mera resurser för att aktivt se till att arbetslösa och arbeten möts. Folkbildningen spelar en viktig roll i integrationsarbetet. Jag tror att folkbildningens möjligheter är stora när det gäller att skapa mötesplatser och öppna samtal. Möjligen finns det en viss övertro på att integrationen skall gå snabbt. Studieförbunden har möjlighet att skräddarsy kurser, ibland etniskt homogena för att skapa trygghet i undervisningsgruppen, t.ex. vid svenskundervisning, men också kurser som på olika sätt är gränsöverskridande där gamla och nya svenskar möts i gemensamma intressen eller, ibland, i gemensamma praktiska problem. I sådana situationer upptäcks det ofta att det är mer som förenar än som skiljer. Till sist vill jag säga att det oroar mig att folkhögskolorna i år har färre ordinarie ansökningar. Det är en undanträngningseffekt, enligt vad jag fått upplysning om från rektorer och lärare på folkhögskolor, till följd av kunskapslyftet. Det är en utveckling som jag tycker är oroande och som det kan finnas anledning att återkomma till. Vad händer med folkbildningen i framtiden? Folkbildningen kan inte vara en konjunkturregulator. Vi står naturligtvis bakom våra reservationer men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2.

Herr talman! Folkbildningens idé är i dag, enligt den proposition som vi nu behandlar, modernare än någonsin. Regeringen anser också att folkbildningens arbetsformer både på folkhögskolor och i studieförbund visar att folkbildningen har en egen plats i dagens och morgondagens utbildningssamhälle. Behoven är i dag desamma som när folkbildningen växte fram - förståelse i en tid av omvälvning, samtal, eftertanke, kunskap och insikt för att kunna påverka samhället och sina egna livsvillkor. Vidare slår regeringen fast att folkbildningens metoder låter sig väl förenas med ny informationsteknik. Denna ger folkbildningen möjligheter att växa in på nya områden och att höja kvaliteten i kunskapssökandet. Studiecirkelns pedagogik i kombination med den nya informationstekniken är folkbildningens metodik in i 2000-talet. I över hundra år har folkbildningen erbjudit stora folkgrupper unika möjligheter till kunskap, kultur, bildning och gemenskap. Utmaningarna och uppdraget är desamma i dag. Men självklart är konkurrensen hårdare nu. Under pionjärtiden behövde folkbildningen inte slåss om uppmärksamheten med t.ex. nöjesindustrin eller medieutbudet. Folkbildningen, som alltid bygger på personlig kontakt och social gemenskap, har ett par trumfkort i konkurrensen, nämligen just den individuella mänskliga dimensionen. Det andra trumfkortet är just bildningen. Jag är övertygad om att bildning kommer att bli allt viktigare - bildning i meningen att få perspektiv, helhet och sammanhang, något som inte alltid direkt hör ihop med nyttoaspekten. Folkbildaren Gunnar Hirdman skrev 1933 i tidningen Studiekamraten: "En allsidig bildad människa är väl den som äger ett klart huvud, ett gott hjärta och en skicklig hand. Utbildning är till för att ge människan färdighet, men först bildning ger människan värdighet." Bildningstanken rymmer också visionen om människans förmåga att skapa en bättre värld. Kraven från morgondagens arbetsmarknad stegras. Inte enbart den funktionella yrkesskickligheten utan även förmågan att samarbeta, liksom kreativiteten och förmågan att finna nya lösningar, att förstå andra människors bakgrund och livsvillkor, att tolka och att handla i olika situationer, blir allt viktigare. Det här kan folkbildningen möta. Jag vill lyfta fram några avsnitt i propositionen och i vårt betänkande. Vi har fått två nya syften när det gäller anledningen till att staten skall ge statsbidrag till folkbildningen, något som redan har berörts. Statsbidraget skall bidra till att stärka och utveckla demokratin. Men statsbidraget skall också bidra till att bredda kulturintresset i samhället, till ökad delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser men också till eget skapande. Ända sedan starten för hundra år sedan är en av folkbildningens uppgifter att stärka och utveckla demokratin. Men vi ser i dag också i det svenska samhället oroande tendenser till att demokratin ifrågasätts. Därför tycker utskottets majoritet att det är bra att vikten av att slå vakt om demokratin markeras. Det ligger i folkbildningens idé att sätta kulturen i centrum. Den livsnerv i folkbildningen som kulturen utgör slås på ett klart och tydligt sätt fast. Bland de prioriterade grupper som folkbildningen skall ägna särskild uppmärksamhet tillförs nu också de arbetslösa. Det är naturligtvis ingen homogen grupp, utan människor med olika behov och önskemål innefattas där. Utan tvivel har folkhögskolor och studieförbund precis den inriktning som för många kan innebära en vändpunkt och en väg ut ur arbetslösheten. Jag vill gärna också erinra om två för folkbildningen positiva satsningar. I den regionalpolitiska propositionen föreslås att ett särskilt utvecklingscentrum skall etableras för att stödja utvecklingen av distansutbildning. Den skall baseras på modern informationsteknik, i första hand inom högskola och folkbildning. För detta kommer folkbildningen att kunna disponera ca 50 miljoner kronor utöver ordinarie folkbildningsanslag. Vidare föreslogs det redan i vårpropositionen att folkbildningen skall få ytterligare Herr talman! Låt mig sedan få kommentera några av de reservationer som tidigare talare har tagit upp. Jag börjar med Kristdemokraternas reservation, som handlar om demokratimålet. Man anser att det inte behövs ett särskilt demokratimål. Jag kan naturligtvis instämma i allt det som sagts om att folkbildningen av tradition värnar om demokratin. Men vi tycker att demokratin nu hotas och ifrågasätts också i vårt land och tycker därför att det är bra att demokratimålet preciseras. Lars Hjertén och Moderaterna har tillsammans med Kristdemokraterna i en reservation tagit upp frågan om att den verksamhet som inom folkbildningen erbjuds arbetslösa skall vara inriktad på att öka deras möjligheter att få arbete efter utbildningen. Jag menar att detta ligger i detta med att arbetslösa skall prioriteras i folkbildningen, som tidigare sagts här från talarstolen. Naturligtvis är målet att arbetslösa skall få jobb efter utbildningen. Men det är ofta också viktigt att stärka självkänslan för att man skall kunna gå vidare till ytterligare utbildning eller för att våga söka jobb. Det är litet oklart vad reservanterna egentligen är ute efter. Utbildningarna syftar ju till att ge en ökad kompetens för att tillgodose arbetslivets krav på höjd kompetens. Jag undrar: Vill reservanterna ändra inriktningen och/eller kursplanerna? I reservation 3 föreslår Moderaterna att Folkbildningsrådet inte skall besluta om anslagets fördelning mellan folkhögskolor och studieförbund. Ewa Larsson instämde också i det. Enligt reservanterna talar demokratiskäl för att en sådan ordning bör införas. Jag har svårt att se det odemokratiska i den nuvarande ordningen. Folkbildningsrådet, som i dag beslutar, har som medlemmar folkbildningens egna organ. Det är Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Landstingsförbundet. Såvitt jag kan förstå delar reservanterna uppfattningen att Folkbildningsrådet fungerar bra. Vi anser därför att det inte finns någon anledning att ändra nuvarande system. Ewa Larsson tar i reservation 4 upp folkbildningsforskning som ett självständigt forskningsområde. Förmodligen menas forskning om folkbildning. Det går naturligtvis att önska sig mycket mera - jag tror att vi alla som värnar om folkbildningen gör det. Men folkbildningen är inte något helt bortglömt område, som framhålls i betänkandet, utan det finns pengar. Även Folkbildningsrådet avsätter självt medel för att tillsammans med universiteten forska på folkbildningens område. Får jag sedan ta upp den reservation där Moderaterna begär en översyn av hur kunskaper från folkhögskolan formellt skall få tillgodoräknas inom annan utbildning. Det finns redan i dag regler som tillgodoser önskemålen. Det står tydligt att folkbildningen som utbildningsform skall vara fri från krav på resultat i form av betyg. Jag uppfattar att det är betyg som Moderaterna här kräver, och det har vi från utskottsmajoriteten sagt nej till. Betyg skall inte förekomma i folkbildningen. I reservationerna nr 10 och 11 föreslås mera resurser till folkbildningen. Vänstern begär att regeringen i kommande budgetproposition anvisar medel för det nya kulturuppdrag som folkbildningen får. Här argumenterade Britt-Marie Danestig just för behovet av ytterligare medel när man skall vidga en uppgift som man redan har. Det är klart att man där önskar mer pengar - det gör vi alla - men man får också ta hänsyn till de resurser som finns till andra ändamål. Som jag tidigare sade får vi 40 miljoner kronor, som är ett påslag på det ordinarie anslaget. Något påslag på ordinarie anslag har vi inte fått under hela 90-talet, så det sker ändå en ökning av ordinarie anslag nu som det finns anledning för oss att ta upp. Mer resurser kräver också Miljöpartiet, som begär att erforderliga medel skall kunna tas fram. Men här är det fråga om samma argument. Det gäller att vi när budgetpropositionen läggs fram i höst gemensamt ser till att de resurser som finns också fördelas till folkbildningen. Jag tror inte att vi har olika syn där, utan vi önskar alla mer resurser. Men vi har i vårpropositionen fått ett löfte om 40 miljoner kronor, som kommer under 1999 års budget. Vänsterpartiet har tagit upp ett förslag om omfördelning inom kunskapslyftet så att antalet platser på folkhögskola skall kunna ökas utöver de 10 000 platser som i dag finns. Får jag här säga att jag instämmer i att kommunerna naturligtvis måste anlita folkhögskolan i kunskapslyftet. Vi har hört under föredragningen här och läst i motionen att det är ökade resurser till folkhögskolan som avses och att man vill ha ytterligare medel från kunskapslyftet för att kunna öka antalet platser utöver de 10 000 platserna. Får jag säga att det inte har gjorts någon noggrann analys eller utvärdering, men vi vet att en väldigt liten del av kunskapslyftets resurser har gått till folkbildningen. Det är ca 5 %. Jag håller med om att det skulle behövas ytterligare resurser, men det är för tidigt att nu ändra inom kunskapslyftets ram. Jag skulle vilja hänvisa till det delbetänkande som Kunskapslyftskommittén nyligen har lagt fram. Man tar där upp just den frågan och framhåller framför allt hur viktig folkbildningen är. Det handlar mycket om den upphandlingsförordning som finns och kommunernas ansvar när det handlar om kvalitet i upphandlingen. Där finns ett förslag som lyder: Ytterligare en möjlighet att öka folkbildningens deltagande i kunskapslyftet är att en större andel av de resurser som går till kunskapslyftet kanaliseras via Det finns alltså en skrivning i delbetänkandet som visar att man har tummen på det hela. Just nu genomförs fem olika konferenser runt om i landet, där folkbildningen och kommunerna möts för att se hur man ytterligare kan stärka folkbildningen inom kunskapslyftets ram. Med det här har jag berört de flesta reservationerna. Jag vill till sist passa på att tacka mina kolleger i kulturutskottet, eftersom det här sannolikt är den sista debatt som jag deltar i här i riksdagen. Jag är extra glad över att debatten handlar om just folkbildning. Det är det område som mitt politiska hjärta klappar allra varmast för. Jag är själv en produkt av folkbildningen. Det har varit en stimulerande och fin samvaro i kulturutskottet, både på kulturutskottets sammanträden och på resor i Sverige och utomlands. Därför vill jag säga ett varmt tack till ledamöterna och även till det fina utskottskansliets personal. Får jag avsluta med att läsa en dikt som jag älskar. Den har många verser, men jag skall ta bara tre. Det är Arne Hirdman, son till Gunnar Hirdman, som har skrivit dikten. Så här lyder de två första verserna: Vad är bildning? Vad är vett? Hur tänds den tindrande låga som när en gång undret skett får oss att forska och fråga? Vad är hållning vad är makt i människoandens rike? Hur kan ordet, en gång sagt, göra sig till Gärnings like? Sista versen ger svaret: Du själv är svaret, MÄNSKAN är ännu det största av under Du lever nu. Ditt verk är här. Ditt liv är ett pärlband av stunder.

Herr talman! Jag vill återigen understryka att demokrati är viktigt. Men av de citat jag läste upp framgår det tydligt att det redan är klart uttryckt att folkbildningens mål är att arbeta för demokrati. Jag tror inte att det blir bättre om man upprepar det en gång till. Det är samma sak med de arbetslösa. Det framgår klart och tydligt att personer som är utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt missgynnade skall särskilt prioriteras. Om man är missgynnad utbildningsmässigt eller anser sig vilja studera inom folkbildningen på grund av ett arbetsbyte, yrkesbyte, för bildnings skull eller, som påpekas här, för att få ett bättre självförtroende är det helt okej. Men jag tror att alla som är arbetslösa, oavsett av vilken anledning de söker sig till folkbildningen, ändå menar att den skall ge dem större chans till ett arbete. Jag tycker att det bör understrykas att det i regel är för att få ett arbete som de går där. I vilket fall som helst är det ett arbete de vill ha om de är arbetslösa. Båda sakerna finns redan. Det är därför jag reagerar litet grand. Vi behöver inte upprepa oss. Det här är så väl uttryckt. Jag är förvånad att man 1991 kunde formulera sig så att det täcker dagens behov alldeles utmärkt.
Herr talman! Jag tror inte att vi i sak har några stora meningsskiljaktigheter i denna fråga. Det är fråga om hur man ser på frågan om hur tydlig man skall vara när det gäller anledningen till att man ger statsbidrag. Det som jag har glatt mig åt i regeringens proposition är att man så tydligt slår fast att man vill att folkbildningen fritt och självständigt skall bestämma över sin verksamhet och inte styras av staten. Men staten vill väldigt gärna tala om varför det är viktigt att staten ger statsbidrag till folkbildningen. Det är det som är anledningen till att jag tycker att det känns bra att formuleringen finns med här.
Herr talman! Berit Oscarsson berörde tre saker i sitt tal som gällde Moderata samlingspartiet och mig. Målet är ju att man skall föra ut folkbildningen så långt det är möjligt. Folkbildningen har ett antal mål som vi förmerar här i dag genom de beslut vi fattar. De arbetslösa är en ny målgrupp. Vi tycker att man i undervisningen och utbildningen skall se till så att man underlättar för dem att få ett jobb efter utbildningens slut. Jag fick inte någon riktig klarhet i var Berit Oscarsson står i den frågan. Berit Oscarsson hörde inte riktigt vad jag sade när det gällde folkbildningen och betygen. Jag sade inte att vi vill ha betyg. Jag sade tvärtom att vi inte vill införa några betyg inom folkbildningen. Däremot behövs det en översyn, framför allt med tanke på alla de elever som studerar och som inte riktigt vet vad de skall ta sig till för att komma fram i samhället och komma in på högre utbildningar framöver.
Herr talman! Lars Hjertén tar upp frågan om att arbetslösa skall få jobb. Jag har ingen annan uppfattning än att den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen naturligtvis skall ha det som syfte. Men vi tycker ändå inte att det är rätt att skriva in det. Det är så mycket annat som man behöver veta när man som arbetslös anmäler sig till en studiecirkel eller till en folkhögskolekurs. Man vill bl.a. veta om man vågar fortsätta och om man vågar tro på att man kan studera vidare. Man undrar om man har en sådan självkänsla att man vågar söka jobb. Jag tycker att folkbildningen har en uppgift i att orientera dessa elever när det gäller vad de skall fortsätta med. Det kan vara mycket annat än de ämnen som finns i t.ex. kunskapslyftet. Jag tycker att folkbildningen skall vara fri och frivillig. Därför vill jag inte ha med ytterligare motiveringar till att man ger statsanslag, och jag vill inte att man skall styra ytterligare. Det räcker med det som finns.
Herr talman! Folkhögskolan har nästan i alla tider haft arbetslösa som en målgrupp. Det hade man redan på 30-talet, trots att det inte stod så i bestämmelserna. Nu införs de arbetslösa som en målgrupp, och då tycker vi att det hade varit lämpligt att man hade talat om varför och vilket syfte man har med det. Ett viktigt syfte måste rimligtvis vara att de arbetslösa skall få jobb efter studierna. Det kommer inte direkt, men de förbereds väl. Jag blev litet perplex när Berit Oscarsson i sitt anförande sade att detta är den sista debatt hon deltar i i kammaren. Jag blev litet förvånad, för jag kände faktiskt inte till det. Vi har haft några debatter här. Vi har inte alltid varit överens, men jag är mycket imponerad över Berit Oscarssons stora engagemang för svensk folkbildning. Jag tror att det behövs eldsjälar inom denna sektor. Berit Oscarsson är en sådan eldsjäl. Jag tackar henne för de debatter vi har haft och för det arbete hon har lagt ned i riksdagen och i andra sammanhang för svensk folkbildning.
Herr talman! Jag vill bara lägga till att också jag tycker att studierna skall leda till jobb, men de skall också leda till en ökad självkänsla så att de studerande skall våga söka jobb eller våga studera vidare. Det är därför jag önskar att man inte skall ta med dessa formuleringar. Det är självklart att målet är att de studerande skall få jobb. Jag vill också säga till Lars Hjertén att det har varit trevliga debatter. Vi har också haft tillfälle att vara med i olika utredningar, så vi känner varandra ganska väl på folkbildningens område. Det har varit mycket trevligt.
Herr talman! Folkbildningsprodukten Ewa Larsson får då tacka folkbildningsprodukten Berit Oscarsson för mycket kreativt gemensamt arbete i utskottet. Med det vill jag också säga att jag och Miljöpartiet är nöjda med många av de skrivningar som vi har producerat tillsammans till detta betänkande. Jag undrar om det är så som Fanny Rizell har anfört, dvs. att kunskapslyftet har medfört att färre ansökningar kommer in till folkhögskolan i dag.
Herr talman! Låt mig säga att jag inte har fått ta del av utvärderingen av hela ansökningsförfarandet. Det är svårt att säga om det är på det sättet över hela landet. Jag tycker att det finns anledning att undersöka det den dag vi kan se hur det är. Vi kan också undersöka vad det beror på. Jag vet att fler människor har fått jobb, och därmed har de människor som hade tänkt att söka till folkhögskola inte gjort det.

Värderade talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Sedan har jag några kommentarer. Det gäller först den reservation som Lars Hjertén talade för, där Moderaterna vill ha inskrivet ett nytt syfte som innebär att utbildningen skall vara inriktad på att öka möjligheterna att få arbete efter utbildningen. Det tycker jag, liksom Berit Oscarsson, är alldeles självklart. Det är onödigt att skriva in ett sådant särskilt syfte. Om man skulle göra någon kommentar till vad majoriteten i utskottet säger i ärendet hade det varit mer befogat att skriva något om man tyckte att utbildningen inte skall ha till syfte att gagna möjligheterna att få arbete. Många av oss lärde oss redan som barn tesen att vi lär inte för skolan, utan för livet. Det gäller även i det här fallet, tycker jag. Jag skall också något aktualisera folkhögskolans möjligheter att samverka med högskolan. I samband med att propositionen lades fram kom signaler om att nya regler gjorde samverkan mellan folkhögskola och högskola omöjlig. Det visade sig sedan att tolkningen av de här möjligheterna inte var korrekt gjord, och att t.ex. Folkbildningsrådet hade befarat att möjligheten till sådan samverkan inte längre fanns. Regeringen hade alltså inte menat att försvåra samverkansmöjligheterna. Kulturutskottet skriver i betänkandet att utskottet anser att det som motionärerna önskar av samarbetsmöjligheter mellan folkbildning och högskola kan tillgodoses utan ändring av nuvarande bestämmelser. Nu har alltså riksdagen tydligt markerat detta - om förslaget i betänkandet nu följs av riksdagen vilket vi väl får förmoda. Om det sedan visar sig att detta inte stämmer får riksdagen återkomma. Det visade sig i alla fall att våra farhågor inte var så grundade som vi befarade. I den förnämliga tidskriften Från Riksdag & Departement har en sammanställning i punktform redovisats av de olika partiernas svar på regeringens s.k. vårproposition. När det gäller folkbildningen nämns det helt kort att Folkpartiet vill avskaffa anslag till bidrag till den. Det har väckt rabalder bland de folkbildningsintresserade i Folkpartiet och närstående grupper. Detta är en felskrivning. Det var en felskrivning i finansutskottet som gjorde att den här tolkningen kunde göras. Det är nu tillrättat, har jag fått veta i dag. Det som Folkpartiet har gått emot i vårpropositionen, vilket också redovisas i ett särskilt yttrande, är ett förslag om att 40 miljoner kronor skall gå till uppsökande verksamhet i en del fackliga organisationer. De pengarna hade vi i Folkpartiet en del förslag på användning av som vi tyckte var bättre. Jag vill säga detta därför att om någon av er hör att Folkpartiet skulle vilja slopa stödet till folkbildning så är det inte sant!

Herr talman! Jag tar mig friheten att vända mig till Berit Oscarsson. Jag tror mig veta att jag har hela utskottet bakom mig. Berit Oscarsson tillhör trotjänarna i utskottet. Hon har varit där alltsedan hon kom in i riksdagen. Det var ganska typiskt att den sista - fast jag är inte säker på att det är den sista - stora debatten för Berit Oscarssons del innan riksdagen slutar gällde det som hon har engagerat sig mest i, nämligen folkbildningen. Jag tror att vi alla uppskattar både det engagemang och det kunnande som Berit Oscarsson har visat när det har gällt frågor som handlar om folkbildningen. Jag känner själv personligen till hur hon har arbetat med de frågorna i andra sammanhang - långt utanför riksdagen, mitt inne i folkbildningen. Därmed bär också Berit Oscarsson upp en tradition som många riksdagsmän har fört vidare här i riksdagen. Jag kommer att tänka på "Olsson med skägget", lektor Olsson, som var en av förgrundsgestalterna i folkbildningens barndom. Den traditionen har Berit Oscarsson på ett utomordentligt sätt fört vidare. För detta vill vi tacka henne. Genom mig vill utskottet visa sin uppskattning för det utomordentliga arbete som Berit Oscarsson har lagt ned. Jag tror inte, herr talman, att det blir några repliker på det här anförandet.

Fru talman! Så har det hänt igen. Regeringen får vika. Regeringen behöver ändra förslag som man har lagt fram. Denna gång handlar det om trafikfrågor. Denna gång handlar det om möjligheter för ungdomar att köra moped och träna sig i att vara trafikanter. I den proposition som regeringen lade fram föreslog man nämligen att åldern skulle höjas till 16 år och att det skulle krävas körkort. Men nu har några socialdemokratiska ledamöter i trafikutskottet lagt fram en motion med likalydande förslag som vi andra redan har avgivit, så nu får vi en majoritet kring vår uppfattning att vi skall be regeringen att komma tillbaka med ett förändrat förslag, som innebär att man får köra moped från 15 år efter en viss utbildning och att det skall finnas ett mopedkörkort. Vi har också enats om att det måste ske skyndsamt så att reglerna kan träda i kraft i början av nästa år. Körkort är en viktig fråga för väldigt många. I Sverige har nära 5,5 miljoner människor körkort i dag, och de rattar runt med de ungefär 4 miljoner bilar som landet står till tjänst med. Motorcyklar, traktorer och skotrar kräver också sina förarbevis och kort. Vi har fått två exempel ganska nyligen på hur viktiga körkorten är. Den första händelsen inträffade i somras. Det var då Vägverket med anledning av besluten om nollvisionen tyckte att säkerheten för uppkörning inte var tillräckligt bra på vissa platser och ville minska antalet uppkörningsplatser med nästan hälften. Detta skapade en folkstorm utan like. Efter diskussioner med Vägverket bl.a. i trafikutskottet och i massmedierna fick verket ändra förslaget. Nu blir det alltså möjligt att köra upp på de ställen som det har varit möjligt att köra upp på tidigare. En annan diskussion utbröt när 104-åringen - numera 105-åringen - krockade på Klara strand. Man började diskutera om man verkligen skall få köra bil när man är 104 eller 105 år. Denna fråga tycker jag också är intressant. Alltfler människor kommer att köra bil allt äldre och allt längre. Jag vill hävda att det är oerhört betydelsefullt för människor att ha körkort och ha möjlighet att köra bil. Vi kommer att få ta ställning till frågor om hur länge man får köra bil och på vilket sätt detta skall kunna regleras så att trafiksäkerheten inte äventyras. Därför är det intressant att Vägverket i sin nationella plan om vägtransportsystemet för 1997 faktiskt inte tar upp frågan om körkortets betydelse när det gäller säkerhetsfrågorna. I Norge har man forskat ganska mycket kring detta. Jag tror att det skulle vara intressant för Vägverket att ta del av det. Där visar man nämligen bl.a. att det i första hand faktiskt är förare i yngre åldrar som är inblandade i olyckor. Trots att de äldre har blivit alltfler står de för en väldigt liten andel av olyckorna. Det ser man även om man tittar på gruppen över 75 år. Körkortet är viktigt för individen och för friheten. Därför kan man kanske tänka sig att det i en framtid blir mer vanligt med s.k. begränsade körkort, vilket ju redan finns i blygsam skala. Man får t.ex. bara köra i dagsljus eller i lågtrafik och på en viss sträcka. Jag tror att sådana förslag är bättre än att beröva människor sina körkort. I § 3 i den nya körkortslagen står det ingenting om dessa frågor, men i en framtid tror jag att 85 plussarna kommer att finnas med. Fru talman! Körkorten är inte viktiga bara för de äldre. De är också viktiga för de yngre. En studie som nyligen gjordes på kulturgeografiska institutionen i Göteborg visar att sambandet mellan körkort och jobb är oerhört stort. Här kan vi se hur lågkonjunkturen har påverkat möjligheterna för våra 18-åringar att ta körkort. Redan 1990 gick botten ur för deras del. På ett enda år minskade andelen 18-åringar som tog körkort från varannan till var tredje. Sedan har det fortsatt nedåt. Minskningen gäller inte bara de allra yngsta, utan det gäller också 20-24-åringarna. 1996 hade 71 % av dem körkort, medan det 1989 var 82 %. Om vi tittar på vem som har arbete och körkort kan vi se att hälften av alla 18-24-åringar arbetade heltid för tio år sedan. Nu, tio år senare, är det bara 30 % som arbetar heltid. Körkorts och bilinnehaven har gått ned med över 13 %. Detta gäller inte bara i glesbygd. Det gäller framför allt i storstad. Skillnaden ökar också mellan kvinnor och män. Det är allt färre kvinnor som tar körkort i förhållande till antalet män. Ser man på detta ur ett frihetsperspektiv, som jag gärna vill göra, ser man att det betyder att dagens ungdomar har mindre möjligheter att röra sig fritt, särskilt när det gäller längre sträckor, än vad ungdomar hade för tio år sedan. Jag tycker att det är betydelsefullt att man ser att dessa frågor också hänger samman med arbetslösheten och våra möjligheter att ge våra ungdomar jobb. Även här tycker jag att det är viktigt att diskutera att de pålagor som regeringen lägger på den enskilde också hindrar ungdomar att ta körkort. Därför är det viktigt att bli av med pålagorna och sänka skatterna. Då får ungdomar möjligheter att ta sina körkort. Vi vill naturligtvis också hindra regeringen från att försvåra för ungdomarna att ta körkort. Vi tycker t.ex. att det skall vara fortsatt möjligt att ta körkort på egen hand på det sätt som har varit möjligt tidigare. Det gäller också de körkortsingripanden som regeringen nu föreslår. Vi tror inte att regeringen har klart för sig att det upplevs som en oerhört stor inskränkning i friheten att bli fråntagen körkortet. Man vill t.ex. minska fristen från tre till två dagar när det gäller rätten att köra efter ett omhändertagande av körkortet. Vi vill ligga kvar vid tre dagar. Jag vill därför yrka bifall till vår reservation nr 1. Jag stöder självfallet våra reservationer 2, 4 och 5, men jag begär inte votering om dem. Däremot vill jag avsluta mitt anförande där jag började. Regeringen lyckades som sagt inte på alla punkter göra det svårare för svenskarna att ta körkort. Nu kan våra 15-åriga ungdomar få rätt att köra den nya EU-mopeden. Vi moderater tyckte att det var fel att ställa samma behörighetskrav när det gäller denna moped som när det gäller moped klass 1. Vi tror att det nya mopedkörkortet kan vara ett första steg mot att lära sig trafikregler och säkerhet, som våra ungdomar behöver i framtiden. Därför ser vi fram emot ett nytt förslag från regeringen om behörighetsålder och om utbildningen när det gäller ett nytt mopedkörkort.

Fru talman! Jag skall av tidsskäl begränsa mig till två avsnitt i betänkandet. Det är ett betänkande som innehåller såväl förändringar föranledda av omstruktureringar i författningen som ett antal skärpningar som jag i huvudsak tycker är väl motiverade. Det gäller också den föreslagna försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse. Fru talman! Regeringen har, som vi nyss hört, i propositionen om ny körkortslag föreslagit förändringar när det gäller åldersgränser och behörighetskrav för att få köra moped. Dessa fordon föreslås indelas i två klasser med bl.a. krav på 25 kilometer i timmen för klass 2 och 45 kilometer i timmen för klass 1 som högsta hastighet. För klass 2 föreslår regeringen i propositionen bestämmelser motsvarande dagens. För klass 1 föreslås krav på körkort och en lägsta åldersgräns på 16 år. Det är i sammanhanget värt att notera att det inte finns några EU-bestämmelser som reglerar behörigheten att köra den s.k. EU-mopeden. Dessa behörighetskrav bestämmer vi själva. Mot den bakgrunden är regeringens förslag om körkort och 16-årsgräns oförklarligt. Jag menar att det verkar såväl överdrivet som föga genomtänkt att kräva körkort motsvarande motorcykel för att få köra en moped som bara marginellt avviker från dagens mopeder. För många ungdomar innebär mopeden dessutom en valfrihet och en trafikinskolning för kommande körkort. Vi menar alltså från Centerns sida att 15 årsgränsen bör gälla även för EU-mopeden, men att en viss utbildning - dock inte körkortsutbildning - bör genomgås för att få köra EU-mopeden. Denna utbildning bör kunna anordnas av skolan, studieförbunden eller andra frivilligorganisationer. Flera andra partier har, som vi vet, motionerat om liknande krav. Därför är det, fru talman, glädjande att ett enigt utskott nu - efter ett antal turer och sedan socialdemokraterna retirerat och också funnit för gott att ansluta sig till oppositionens förslag - lägger fram ett betänkande som i denna del väl rimmar med centerförslaget. Utskottet förutsätter dessutom att de nya reglerna om EU-mopeden träder i kraft under det första halvåret 1999. Fru talman! Med anledning av propositionen om ny körkortslag återkommer Centern till frågan om behörighetskrav för att köra terrängskoter. Vi menar att det bör ställas krav på såväl utbildning som någon form av godkänt prov för att få köra detta fordon. Dock tycker vi att det förefaller något ologiskt att kräva traktorkörkort för att köra skoter. Eftersom skotrar mig veterligt enbart undantagsvis framförs på allmän väg torde det finnas skäl att ha ett enklare förfarande än krav på traktorkörkort. Nu säger utskottet - det är inte ovanligt - att frågan bereds, men fram till dess att jag verkligen ser ett regeringsförslag om annan förarlicens än traktorkörkort för skoterkörning vill jag medverka till att hålla frågan levande. Därför yrkar jag, fru talman, avslutningsvis bifall till motion nr 3 i detta betänkande.

Fru talman! I dag har vi en lång talarlista med många viktiga frågor. Vi som diskuterar dagens första ärende måste då känna ansvar för att även senare ärenden under dagen hinner diskuteras. Därför skall jag fatta mig kort. Vi inom Folkpartiet anser att man borde ha förenklat lagstiftningen i körkortslagen i enlighet med förslagen från Körkortsutredningen. Vi är därför kritiska mot regeringen för att man avstått från att ta ett tydligt samlat grepp i den aktuella propositionen. Vi är också kritiska till det snabba ikraftträdandet. Vi ansåg att lagen borde träda i kraft först den 1 januari 1999. Tiden mellan beslutet här i riksdagen och ikraftträdandet blir annars alldeles för kort. Nu är den frågan kopplad till yrkestrafiklagstiftningen, som riksdagen nyligen har beslutat om, och därför har vi inget särskilt yrkande om detta. Men jag vill ändå markera det, eftersom det är ett generellt problem i riksdagen att vi ganska ofta fattar beslut som får giltighet alltför snabbt. Vi från Folkpartiets sida har också uppmärksammat problemet med att födelseland anges på körkorten. Där har vi fått en behandling i utskottet där utskottet delar vår uppfattning om att man skall driva förhandlingar inom EU för att förändra den här ordningen så att körkortshavarens födelseland inte skall behöva anges på körkortet. Motionsyrkandet har alltså blivit tillgodosett, och vi är nöjda med det. Slutligen vill jag anknyta till den debatt som hölls i går under rubriken Kvinnofrid. Vi inom Folkpartiet menar att det bör övervägas om man inte skall kunna återkalla körkortet för gärningsmän som begår våld mot nära anhöriga. Fru talman! Vår inställning till de detaljfrågor som behandlas i betänkandet framgår tydligt av betänkandet. Jag behöver därför inte ytterligare ta kammarens tid i anspråk.

Fru talman! Jag tänkte ta upp det avsnitt som handlar om återkallande av körkort. Nu föreslås det att man kan få köra i ytterligare två dagar mot tidigare tre. Motiveringen till det, sades det i utskottet, är att om man mister sitt körkort i Norrland så skall man kunna köra hem sin bil, även om man kommer från t.ex. Skåne. Det skulle man klara på de 48 timmar som det här gäller. Jag tycker faktiskt att detta är en okynnesändring. Det visar att Kommunikationsdepartementet inte är bekant med verkligheten utanför de egna väggarna. Detta kommer att innebära stora problem för den som är åkare och har en lastbil eller eventuellt två. Mister han körkortet för exempelvis fortkörning blir han av med sitt körkort i en månads tid, om han inte kör alldeles för fort. Det innebär att han skall försöka få tag i en chaufför och ta reda på vilka kunskaper den personen har på två dagar. Det är inte det lättaste. Jag tycker att det skulle kunna fortsätta att vara tre dagar som det har varit förut. Det finns alltså ingenting i trafikutskottets betänkande eller i regeringens proposition som säger att man gör det här av trafiksäkerhetsskäl. Om det vore på det viset skulle man ju kunna visa vilken skillnad det gör från trafiksäkerhetssynpunkt om man får köra i två dagar eller i tre dagar utan sitt ordinarie körkort. Många talar i andra sammanhang om vikten av gynnsamma villkor för småföretagen - det är de som skall avhjälpa arbetslösheten. 60 % av verksamheten inom åkerinäringen bedrivs i småföretag. Det är dem man försvårar för om man genomför förslaget - stora åkerier klarar det med all säkerhet. Men små åkare eller taxiägare är tvungna att köra nästan dygnet runt för att det över huvud taget skall gå ihop, och genom det här förslaget försämrar man med ett enda penndrag deras villkor utan någon som helst motivering. "Utskottet finner den frist som regeringen föreslår väl avvägd." Jag vill då fråga utskottets talesman: Vad var det för fel på den förra fristen? Var inte den väl avvägd? Vad är skillnaden mellan två och tre dagar? Ja, det är naturligtvis 24 timmar - det vet jag också - men jag hoppas att jag inte får det svaret utan ett verkligt svar på varför man vill genomföra den här förändringen. Det går inte att läsa ut av propositionen, och det går inte att läsa ut av betänkandet. Fru talman! Jag tycker att det här förslaget skall tillbakavisas. Det finns faktiskt en möjlighet att göra det, nämligen om Miljöpartiet röstar för reservation 5 under mom. 17, där jag tillsammans med de borgerliga partierna föreslår att riksdagen avvisar förslaget, eftersom det inte har någonting med trafiksäkerhet att göra. På det sättet skulle vi kanske få regeringen att tänka om och titta på den verklighet som finns utanför kanslihuset, både i det här fallet och andra gånger. Det bör vi göra om vi menar någonting med att vi vill skydda de små i samhället. Det här förslaget har som sagt inte har något med trafiksäkerhet att göra. Andra brott där man drar körkortet direkt på platsen är mycket grövre. Den här lagstiftningen kommer i stort sett bara att användas mot fortkörning. Det rör sig om att man mister körkortet en à två månader, upp till tre månader, och detta drabbar åkerinäringens småföretagare, som för det mesta kör själva och blir avbytta eller också har två bilar och kör den ena själv och har chaufför för den andra. Fru talman! Med det här yrkar jag bifall till reservation nr 5 under mom. 17.

Fru talman! I dag debatterar vi alltså en ny körkortslag. Vår ambition är att renodla körkortslagen och göra den mer lättillgänglig. Under årens lopp har författningar ändrats och kompletterats. Det har gjorts i en sådan omfattning att regelverket har blivit svårtillgängligt. Och i vissa fall har det skapat tillämpningsproblem. Den nya körkortslagen skall innehålla för den enskilde och utifrån trafiksäkerhetssynpunkt de mest betydelsefulla bestämmelserna om körkort, körkortstillstånd och traktorkort. Det innebär att vissa delar flyttas från körkortslagen. Det gäller reglerna om taxiförarbehörighet, som flyttas över till yrkestrafiklagen. Och det gäller trafikskoleverksamheten, som föreslås regleras i en helt ny lag om trafikskolor. Den nya körkortslagen innehåller inte bara omstruktureringar utan också vissa förändringar när det gäller sakinnehållet. En justering som görs är att det i framtiden skall krävas körkortstillstånd vid all form av övningskörning. Tidigare har det inte krävts körkortstillstånd vid övningskörning i trafikskola, gymnasieskola, komvux eller inom Försvarsmakten. Men nu föreslås alltså en förändring så att det alltid krävs körkortstillstånd vid övningskörning. En annan förändring är att mer fokus sätts på den person som övervakar övningskörningen. Vid all privat övningskörning skall det i framtiden krävas att den som övervakar övningskörningen är godkänd handledare. Den som har fyllt 16 år får sedan några år tillbaka övningsköra privat, under förutsättning att det sker under uppsikt av en person som är godkänd som handledare för den som övningskör. Detta har tidigare inte gällt den som har fyllt 17 år och 6 månader, utan då har detta krav upphört. Här vill vi alltså göra en förändring. Framöver skall alla som har uppsikt över privat övningskörning vara en godkänd handledare. För att bli godkänd som handledare krävs det att man har fyllt 24 år, att man har haft körkort sedan 5 år tillbaka och naturligtvis att man har ett körkort med behörighet för det fordon som övningskörningen avser. Fru talman! Genom vårt medlemskap i EU skall vi i Sverige anpassa och harmonisera definitionen av begreppet moped. Inom EU har man delat in mopederna i två klasser, moped klass I, som inte får köras fortare än 45 kilometer i timmen, och moped klass II, som inte får köras fortare än 25 kilometer i timmen. Detta skall vi i Sverige alltså anpassa oss till. Vi har dock fått dispens när det gäller vår moped som får köras i 30 kilometer i timmen. Vår 30-moppe kommer att få säljas fram till år 2003, och sedan får dessa mopeder finnas kvar under sin livslängd. EU säger ingenting om behörighetskrav och liknande, utan varje enskilt land får fatta beslut om detta. Fru talman! I ett första skede är vi i utskottet beredda att bifalla detta förslag från regeringen. Men vi är rörande överens i utskottet - utskottet är enigt - om att vi vill vidga tillgängligheten ytterligare för moped klass I. Därför har vi efter bifall till en socialdemokratisk motion, T53, gett regeringen i uppdrag att snarast möjligt återkomma till riksdagen med förslag dels om en behörighetsålder på 15 år, dels om en obligatorisk utbildning och behörighetsbevis för att få framföra denna moped. Från utskottets sida menar vi att denna utbildning bör kunna ske inom ramen för skolan, inom studieförbunden, inom frivilligorganisationerna, inom branschen eller vid en körskola. Vår bedömning är att dessa nya regler skall kunna träda i kraft under första halvåret 1999. Fram till dess att de nya reglerna kan tas i bruk, under en övergångsperiod, menar vi att regeringens förslag är bra, eftersom det innebär att vi vidgar behörigheten från A1, som är lätt motorcykel, till att i stället ge alla former av körkort behörighet till framförande av den nya EU Moped klass I är en moped som kommer i många modeller, men kanske framför allt i form av skotrar. Det gör att tillgängligheten ökar för den kategori människor som kan komma att använda denna moped för att fylla ett transportbehov, både i städerna och ute på landsbygden. Den nya mopeden kommer inte bara att attrahera motorintresserade ungdomar. Vi tror att denna nya moped kan föra med sig flera olika positiva effekter, t.ex. färre bilar i stadskärnorna, mindre parkeringsproblem och minskade luftföroreningar. Dessutom menar vi att trafiksäkerheten kan ta ett steg framåt, eftersom vi framöver kommer att kräva att alla som skall köra EU-mopeden skall genomgå en obligatorisk utbildning för att få framföra detta fordon. Fru talman! En annan EU-anpassning handlar om att körkortsbehörigheten för tung lastbil och buss begränsas att gälla på så sätt att körkortshavaren var tionde år från 45 års ålder på nytt måste visa att hon eller han uppfyller de medicinska kraven för behörigheten. Vi har i dag också att ta ställning till en försöksverksamhet på fem år med villkorlig körkortsåterkallelse. Det handlar om att personer som har gjort sig skyldiga till trafikonykterhetsbrott efter alkoholförtäring kan ansöka om att delta i denna försöksverksamhet om de bor i Västerbottens, Stockholms eller Östergötlands län. Den enskilde kommer själv att få stå för de kostnader som uppstår i och med att han eller hon går in i denna försöksverksamhet. Försöksverksamheten innebär att körkortsåterkallelse i vissa fall ersätts med krav på att föraren endast kör personbil försedd med alkolås. En person kan genom ett särskilt avtal på två år förbinda sig att köra endast en personbil försedd med alkolås, att genomgå regelbundna läkarundersökningar och att uppfylla vissa andra krav som också kommer att ställas. Fru talman! I detta betänkande föreslår vi också att moped klass I och terrängskotrar skall omfattas av straffbestämmelser om olovlig körning. I betänkandet tar vi i utskottet också tillfället i akt att ge en mycket tydlig signal till regeringen om hur vi vill att behörighetsreglerna för terrängskotrar skall utformas i framtiden. Vi förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag om förarlicens i stället för traktorkort. Vägverket att efter samråd med Statens naturvårdsverk och berörda snöskoterorganisationer redovisa ett förslag till utformning av en särskild förarlicens för förare av terrängskoter. Vägverket lämnade sitt förslag till regeringen i december 1997, och den här frågan bereds för närvarande inom Kommunikationsdepartementet. Vi i utskottet har, som sagt, i detta betänkande gett en mycket tydlig signal till regeringen om hur vi vill att detta förslag skall se ut. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga motioner.
Fru talman! Jag har några små funderingar. Jag hoppas att Lena Sandlin verkligen menar vad hon säger när hon säger att vi är rörande överens om utformningen beträffande EU-mopeden. Vad regeringen tyckte vet vi. Och vad Lena Sandlin och ordföranden i utskottet framförde i en motortidning för inte så länge sedan vet vi också. Jag hoppas att det inte bara är fråga om en omvändelse under galgen utan att de verkligen tänker och tycker samma sak. Beträffande traktorkörkorten för skotrarna framhärdar jag i att en förutsättning är ingen handling. När jag ser förutsättningen överförd i ord skall jag tacka och ta emot.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av en motion som jag har skrivit tillsammans med Ulf Melin. Det gäller körkortsproven. Det har framförts väldigt mycket kritik mot utformningen av körkortsproven. Två år i rad har det varit ca 100 000 elever som har underkänts. Provens utformning har diskuterats i många sammanhang. Även körskolorna och körskollärarna är mycket kritiska det sätt på vilket Vägverket har utformat dessa prov. Jag satte mig ned och analyserade innehållet i provet litet grand. Även om det i och för sig är hemligt kan man få ut en del av detta. Jag fann att många av frågorna var omöjliga att svara på. Låt mig bara ta upp ett exempel som lyder ungefär så här: Du kör med bilen och ser att du är på väg upp mot ett backkrön. Vad är det som kan möta dig bakom backkrönet? Kan det vara ett rådjur eller ett barn som springer ut på vägen? Kan det vara någon som kör ut från en sidoväg? Kan det vara på det sättet att det kommer ett mötande fordon på fel sida av vägen? Vi som är ute och kör och passerar ett backkrön vet ju att i princip alla dessa situationer kan inträffa, om man inte vet i förväg vad som döljer sig bakom backkrönet. Men så är ingalunda svaret på frågan. Här är det bara en situation som är rätt svar. Svarar man ja när det gäller någon av de andra situationerna får jag man fel. Till på köpet vet man inte vad som är rätt eller fel. Det finns ingen möjlighet att få besked i efterhand om det. Fru talman! Det här handlar ofta om ungdomar som inte har någon stark ekonomi. De skall ta sina körkort för dyra pengar. Sedan hamnar de i en situation med sådana här frågeformulär som är rena rama bingospelet. En stor del av svenska folket ägnar sig åt bingospel på lördagskvällen. Men det skall sannerligen inte vara på det sättet när ungdomar eller andra skall avlägga förarprov för att få köra bil. Utskottet säger nu att Vägverket håller på att se över detta. Man säger också att Vägverket behöver tiden ända fram till årsskiftet för detta. Jag tycker att det är utomordentligt anmärkningsvärt för det första att ett statligt verk utformar den här typen av prov som är fullständigt stolliga och för det andra att det - efter så långvarig kritik - skall behöva ta ända fram till 1999 innan Vägverket är berett att se över reglerna. Fru talman! Jag har inget yrkande. Men jag kommer med otålighet att se fram emot hur Vägverket justerar sina stolligheter. Om man inte kommer till rätta med detta måste det väl vara bättre att bilskolornas riksorganisation får utforma frågorna. Det måste finnas en relevans mellan utbildning, kunnande och de frågor som ställs efter det att man har gått igenom en utbildning och skall avlägga examen. Fru talman! Jag tycker att det är beklagligt att så många skall behöva drabbas ytterligare ett halvår av de dumheter som finns i dessa prov.
Fru talman! Detta är en oerhört angelägen fråga. Vi tycker naturligtvis alla att det är viktigt att de som genomgår ett teoriprov skall förstå frågorna. De skall vara så pass klart utformade att var och en kan förstå innebörden och ge ett korrekt svar. Vi är medvetna om att det har varit problem med körkortsproven. Men jag vill erinra om att Vägverket har tillsatt en arbetsgrupp som nu jobbar med de här frågorna. I den arbetsgruppen ingår det ju inte bara representanter för Vägverket. Det finns också representanter för trafikskolorna och framför allt - vilket är någonting nytt - representanter för ungdomarna. Man kan här resonera om hur man vill att språket skall vara utformat och hur frågorna skall formuleras. Jag tycker precis som Göte Jonsson att det är oerhört angeläget att dessa prov är utformade på ett bra sätt, och jag ser fram emot resultatet av den sittande utredningen.
Fru talman! Jag tar Lena Sandlin på orden, att utskottets ledamöter och talesman har samma uppfattning som jag. Jag vill än en gång beklaga att det skall behöva ta så lång tid att rätta till dumheter, även om det är flera som är inblandade. Men jag förutsätter att utskottet mycket noga följer resultatet av denna förändring. Jag kommer att göra det, och efter att ha hört utskottets talesman uttala sig förutsätter jag att vi är eniga på det här punkten, att det skall finnas rimlighet i sådana här frågeställningar.
Fru talman! Naturligtvis skall det finnas rimlighet i sådana här prov. En sak i Göte Jonssons anförande håller jag inte med om. Jag tycker att det är vikigt att det är en myndighet som gör frågorna i ett teoriprov. Jag tycker alltså inte som Göte Jonsson att det skall vara trafikskolorna som ensamma skall ansvara för det. Ett mycket bra sätt är det samarbete som finns i dag mellan Vägverket och representanter för trafikskolorna och från ungdomsgenerationen i den tillsatta arbetsgruppen.
Fru talman! Jag har inget emot att det är en myndighet som utformar frågorna, förutsatt att myndigheten är kapabel att på ett vettigt sätt formulera dem. Om inte myndigheten är det, då är det bättre att någon annan som har större kunskaper får göra det.

Fru talman! Det finns en reservation till detta betänkande, och den är undertecknad av mig själv och Här har regeringen lyckats med konststycket att köra över tre fackliga organisationer. Alla tre har avvisat detta förslag i ett remissyttrande till regeringen. Jag har varit i kontakt med vissa av dessa fackliga organisationer och man säger att man mer eller mindre hade fått uppgifter från Kommunikationsdepartementet om att denna lagstiftning inte skulle komma till stånd. De ser nu med förvåning på att så inte blir fallet. Man säger att de fackliga organisationernas påverkan på båtarnas bemanning har varit av stor vikt och det samförstånd som har rått mellan redarna och de fackliga organisationerna har också varit av stor vikt. Att Sjöfartsverket som myndighet har en avgörande roll när det gäller sjösäkerheten och bemanningen har ju varit känt, så det är egentligen inget nytt. Men här får de fackliga organisationerna inte vara med och påverka, utan man låter en myndighet vara den som beslutar i frågan om hur säkerhetsbemanningen skall se ut. Tidigare kallades det minimibemanning, men nu har man ändrat benämningen. Att en socialdemokratisk regering kör över tre fackliga organisationer är sensationellt. Socialdemokraterna har alltid sagt att partiet har bestått av två grenar: den fackliga grenen och den socialdemokratiska grenen. Här lyckas man med konststycket att köra över tre fackliga organisationer som har en avvikande mening när det gäller denna lagstiftning. Det rör sig om en lagstiftning som egentligen aldrig borde ha kommit till. I hela detta betänkande finns det ingen som helst grund för att den skulle ha kommit till stånd. Allting har tidigare fungerat bra, och jag betraktar detta som en klåfingrighet från regeringen. Det är fråga om en markering mot sjöfartens organisationer som det inte finns någon relevans för. Jag tycker att det är en konstig situation. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till detta betänkande.

Fru talman! Jag skall försöka följa exemplet från föregående ärende. Jag skall vara mycket kortfattad och inte utnyttja den tid som är anmäld. Jag vill bara peka på en sak med anledning av att Karl-Erik Persson säger att vi kör över tre fackliga organisationer. Det gör vi inte, Karl-Erik Persson! Vi säger också att det skall vara ett samrådsförfarande. Men det här gäller en punkt. Det gäller de rent sjösäkerhetsmässiga bedömningarna. Det måste vara den myndighet som utfärdar sjösäkerhetsbestämmelserna som också fastställer bemanningsplanerna. Det är helt klart att det ibland, i den konkurrensmässiga tid som råder inom sjöfarten, kan vara så att man tummar på bemanningsreglerna av rent ekonomiska skäl. Då måste det vara myndigheten som fäller avgörandet. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Fru talman! Det här betänkandet gäller alltså exportkontroll av vissa strategiska produkter. När det gäller vapenexportkontroll i stort har EU:s utrikesministrar nyligen kommit överens om en gemensam uppförandekod. Det är givetvis mycket bra. Det kan ju inte vara lämpligt att olika länder konkurrerar på den här marknaden med mindre krav på vad man exporterar och var, alltså till vilka länder, man exporterar. Den frågan får vi säkert anledning att återkomma till senare. Vi moderater har noggrant studerat förslaget till lag om strategiska produkter. Vi har funnit att vi inte kan acceptera utformningen av vissa bestämmelser som gäller underrättelseskyldighet för exportörer i vissa fall. Vi anser inte att den föreslagna lagregeln bör genomföras. Vi motiverar vårt ställningstagande i reservation nr 1, som jag nu yrkar bifall till. Den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, det som vi kallar för Europakonventionen, införlivades med svensk rätt vid EU-inträdet den 1 januari 1995. Samtidigt kompletterades regeringsformen med en bestämmelse om att lagar och föreskrifter i Sverige inte får meddelas i strid med Europakonventionen. Det är på den här punkten som vi nu reagerar under hänvisning till artikel 6 i Europakonventionen. Den säger att den som är misstänkt för brott inte skall behöva bidra till utredningen eller bevisningen i målet genom att göra medgivanden eller tillhandahålla belastande material. Detta skall i stället en åklagare syssla med. Det är åklagaren, och inte den misstänkte, som skall bevisa skulden. Den tilltalade behöver alltså inte medverka i åklagarens arbete på det här stadiet. I regeringens förslag, som ju också är utskottsmajoritetens förslag, införs en bestämmelse som innebär att en exportör som känner till att hans produkter i ett särskilt fall är avsedda att användas som delar av, eller komponenter i, krigsmateriel som förts ut ur landet utan föreskrivet tillstånd, eller som har exporterats i strid mot ett tillstånd, genast skall underrätta Inspektionen för strategiska produkter om detta. Det är den inspektion som förkortas ISP. Samma tveksamhet som vi uttrycker har vi också funnit hos flera tunga remissinstanser. Riksåklagaren anför t.ex. att förslaget torde strida mot just artikel 6 i Europakonventionen. Skälet till detta är att exportören kan straffas om han inte upplyser ISP om egna, tidigare begångna brott. Rikspolisstyrelsen är en annan myndighet som uttrycker kritik på den här punkten, och Lagrådet uttrycker också stor tveksamhet. Man säger att det måste vara mycket svårt att i efterhand bevisa vad en exportör egentligen känner till. Det får väl närmast, fru talman, anses som en självklarhet att den som åtalas för brott mot den föreslagna nya lagregeln kommer att åberopa Europakonventionen till sitt försvar. De svenska rättsinstanser som i praktiken skall tillämpa den föreslagna lagstiftningen är ju tveksamma, som jag har nämnt, till om den här underrättelseskyldigheten är förenlig med konventionskraven. Detta medför att det är ovisst om det aktuella lagförslaget över huvud taget kommer att få effekt. Vi menar att en lagregel som har så dåliga förutsättningar att få genomslag i det svenska rättslivet både skapar osäkerhet och minskar respekten för lagarna. Det är därför den föreslagna lagregeln inte skall genomföras enligt vår uppfattning.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Jag skall bara konstatera att vi från Vänsterpartiets sida är mycket nöjda med att riksdagen genom det här betänkandet, och genom det förslag där vi tillmötesgår regeringens proposition, klart anger att det behövs en exportkontroll av vissa strategiska produkter och att den lag som finns om strategiska produkter skall arbetas om. Det är väldigt angeläget att detta görs eftersom vi vet att det finns uppenbara problem. Man har från olika företag inte informerat och inte begärt tillstånd på det sätt som klart och tydligt borde framgå att det skall gälla. Det behövs alltså en utökning och en precisering av lagen på det sätt som föreslås här. Men jag vill tillägga att jag tycker att det är förvånande att man från majoritetens sida inte dessutom vill underlätta tullens arbete genom att inrätta ett register över svensk krigsmateriel. Det skulle kunna vara ett bra komplement för att underlätta arbetet om man hade en förteckning över konkreta exempel på smuggling eller vidareexport där det borde har varit tillståndsplikt för denna typ av materiel. Det är inte bindande. Det är inte så att de företag som har gjort detta därmed är dömda, och att man utgår från att de alltid i all framtid skall göra det. Men det skulle vara en extra kontroll, och det skulle underlätta tullens arbete. Jag har därför som sagt svårt att se varför majoriteten inte kan se fördelarna med det förslag som vi från Vänsterpartiet och Miljöpartiet gemensamt har kommit med. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till reservation 2, som handlar om ett register över svenskt krigsmateriel. Det är Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma förslag i den här frågan.

Fru talman! Jag står uppsatt för tio minuters taletid, och talmannen har uppmanat oss att vara tysta - inte precis tysta, men att vara så snabba som möjligt. Jag tänker inte prata i tio minuter, däremot vill jag härifrån talarstolen markera att jag tycker att det är tveksamt att talmannen uppmanar folkvalda att snabba på för att vi skall få sommarlov. Jag tycker att det här i grunden är en väldigt bra proposition. Det är sällan jag får säga något sådant när det gäller vapenexport, men nu skall jag göra det. Betänkandet handlar alltså om exportkontroll av materiel som kan vara komplement till utsmugglade vapen - eller till vapen som exporteras vidare i strid mot lämnat tillstånd. Det handlar alltså om reservdelar och annat som skall skickas till smugglade vapen. Vi har ju sett skrämmande exempel på hur stora svenska krigsmaterielföretag ägnar sig åt vapensmuggling. När Ingvar Bratt avslöjade Bofors var det, förutom att vara en modig handling fylld av väldigt mycket civilkurage, första steget på en vandring som alltmer visat hur hyckleriet varit, och förmodligen även är, en av grundbultarna i vapenexporten världen över. Så är det i Sverige på samma sätt som i andra länder - kanske mer i andra länder. I Sverige skakades det politiska och militära etablissemanget av Boforsaffären, som ju innefattade att Flera år senare, i början av 1994, hade sedan Bofors mage att söka tillstånd för att leverera reservdelar och reparationsmateriel till de utsmugglade robotarna. Maken till fräckhet kan man ju tycka inte borde finnas. Men det fanns det. Regeringen hade tidigare givit klartecken för export av reservdelar till smugglade eller vidareexporterade vapen till både Thailand och Oman. Regeringen godkände så småningom att Bofors utförde servicearbeten och levererade reservdelar till smugglade vapen till Dubai och Bahrain. Detta är ju mycket märkligt. Så lyckades vi då med många goda krafter att få i gång en debatt kring detta, och så småningom har Leif Pagrotsky mycket förtjänstfullt sagt att smugglade vapen skall ha en kort livslängd. Det är utmärkt, tycker jag. Då kommer frågan vilka reservdelar som skall omfattas av den nya lagen. ISP, Inspektionen för strategiska produkter, ville att lagen bara skulle gälla produkter för vilka det fanns fällande domar från början, dvs. till robotarna i Dubai och Bahrain och inga andra. Men det som föreslogs i en UD-promemoria, att det skulle finnas tillstånd för export av komponenter till vapen som "förts ut ur landet eller vidareexporterats utan tillstånd enligt lagen om krigsmateriel" var en skärpning mot vad ISP egentligen ansåg. För säkerhets skull vill jag ha ett förtydligande från utskottets företrädare i den här debatten. Möjligtvis kan det vara en viss oklarhet i betänkandet. I propositionen skrivs följande: Regleringen skall avse komponenter till krigsmateriel som har förts ut ur landet utan föreskrivet tillstånd eller som har vidareexporterats utan tillstånd enligt lagen om krigsmateriel. Enligt propositionens text skall detta tillämpas på följande sätt: Om viss krigsmateriel finns utomlands är det möjligt att kontrollera om tillstånd har funnits för exporten och till vem krigsmaterielen har exporterats i enlighet med tillståndet. Vidare står det: Då bör ISP självt kunna kontrollera och konstatera om tillståndet har givits till export av den aktuella krigsmaterielen. Detta måste rimligen tolkas på följande sätt. För det första: Någon vill exportera reservdelar till vapen som är tillverkade i Sverige. För det andra: Om det finns utförseltillstånd för vapnet till landet i fråga krävs inte tillstånd. Om det inte finns något sådant tillstånd för export eller vidareexport till landet i fråga, måste företaget ansöka om tillstånd för export av reservdelarna. Är det detta som gäller? Delar utskottsmajoriteten den uppfattning som jag nu gav uttryck för? Det räcker med ett ja eller nej, så behöver vi inte debattera frågan så mycket mer. Jag yrkar bifall till reservation 2. Nästa punkt är hur man skall veta om krigsmateriel olovligt hamnar i ett land och var det finns. Vi vill från Miljöpartiets sida - även Vänsterpartiet har anslutit sig till detta - ha en lista över alla kända fall där krigsmateriel befinner sig i ett land i strid mot tillstånd. Annars blir lagen svårare att hantera. Svenska Freds har sammanställt en sådan lista som bygger på uppgifter från polis och tullutredningar. Sammanställningen visar att det finns svenska vapen i ett 50-tal länder där de inte borde finnas. Självfallet borde nu ISP och tullen upprätta en mer omfattande förteckning som kan underlätta arbetet med den nya lagen. Utskottet anser att en sådan förteckning inte skulle kunna bli heltäckande. Det är också ett av huvudskälen för avslag. Men jag tror att det förhåller sig så att man är litet rädd för en sådan här offentlig lista från en myndighet. Listan skulle bli så pinsam att man inte skulle vilja kännas vid den. Man vill inte ha svart på vitt hur frågorna har hanterats - man vill inte rensa sin egen historia. Det kanske är detta det handlar om. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.
Jag vill framhålla att jag naturligtvis inte har uppmanat ledamöterna att vara tysta eller att snabba på debatten för att vi, som Birger Schlaug säger, skall få sommarlov. Däremot har jag på ett vänligt sätt framhållit att det ligger i ledamöternas intresse och händer att avgöra vid vilken tidpunkt denna och andra voteringar skall äga rum. Det sker med anledning av att ett stort antal ledamöter har frågat när voteringen kommer att äga rum. Jag har diskuterat denna fråga med gruppledarna och kvittningsmännen, och vi är överens om att försöka samarbeta. Bakgrunden är också att vi under senare tid vid många tillfällen inte har kunnat hålla tiderna, eftersom många talare kraftigt har överskridit den anmälda och överenskomna talartiden och vi därför haft svårigheter att ha tillräckligt antal ledamöter närvarande vid voteringarna. Självfallet står det således Birger Schlaug och alla andra fritt att tala den tid som de anser sig behöva, både i denna fråga och i följande frågor. Men jag hoppas ändå att vi kan vara överens om att samarbeta för att kunna planera riksdagsarbetet på ett vettigt sätt.
Fru talman! I det här betänkandet behandlas regeringens proposition om exportkontroll av vissa strategiska produkter. I propositionen föreslås det att i lagstiftningen om strategiska produkter skall föras in ett krav på exporttillstånd för produkter som används eller kan vara avsedda att användas som delar i krigsmateriel som olovligen har förts ut ur landet eller som har vidareexporterats i strid mot lämnat tillstånd. Det föreslås också att det införs en skyldighet för exportörer att underrätta Inspektionen för strategiska produkter, ISP, om en tilltänkt export av produkter som i det enskilda fallet är avsedda att användas som delar i sådan krigsmateriel. Vidare föreslås också av redaktionella skäl en helt ny lag om strategiska produkter. Detta föranleder förslag till följdändringar i annan lagstiftning. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den Utrikesutskottet har tidigare haft anledning att behandla frågan om följdleveranser till tidigare smugglad svensk krigsmateriel. I fjol var denna fråga föremål för utskottets bedömning. Utskottet välkomnade då att regeringen hade inlett ett arbete som syftade till åtgärder på detta område. En skärpning av tillståndsplikten, underströk utskottet, skulle i väsentlig mån förbättra kontrollen av denna typ av affärer och minska incitamentet att köpa krigsmateriel på illegal väg. Det är mot denna bakgrund som utskottet med tillfredsställelse kan konstatera att regeringen presenterar ett förslag som syftar till en sådan skärpt reglering. Alla partier har också uttalat sin tillfredsställelse över att denna lag nu träder i kraft. Trots den exportkontroll som finns kan det förekomma att krigsmateriel förs ut ur landet utan föreskrivet tillstånd eller att den vidareexporteras i strid mot ett tillstånd. Situationen kan sedan uppkomma att den som har krigsmaterielen behöver delar eller komponenter för att kunna använda, utveckla eller vidmakthålla materielen i fråga. För den som då har sådan krigsmateriel ligger det nära till hands att köpa de produkter som behövs från tillverkaren eller en underleverantör till denna. Om export av sådana delar eller komponenter inte omfattas av vår krigsmateriellagstiftning, av EG:s förordningar eller av reglerna i den svenska lagstiftningen om strategiska produkter finns det inte någon möjlighet att förhindra export av produkterna i fråga. Detta är inte tillfredsställande. Strategiska produkter omfattas av EG-rättens regler om varors fria rörlighet. EG har en exklusiv kompetens att också meddela föreskrifter om export till tredje land på detta område. Man har i rådet beslutat om en förordning om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden. Men i enlighet med artikel 5 i rådsförordningen är det möjligt för medlemsstaterna att behålla eller införa exporttillstånd även för andra produkter än sådana som regleras av denna rådsförordning. Regeringens förslag syftar alltså till att möjliggöra kontroll av export av delar eller komponenter till sådan krigsmateriel som tidigare har förts ut ur Sverige utan föreskrivet tillstånd, eller som har vidareexporterats i strid mot ett tillstånd. Lagtekniskt har man valt att föreslå en generell tillståndsplikt för sådan export. Ett alternativ till detta hade varit att helt förbjuda den. I reservationen om exportörernas underrättelseskyldighet menar man från Moderaternas och även Folkpartiets sida att lagen står i strid med artikel 6 i Europakonventionen. I denna artikel i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna finns bl.a. bestämmelser om vilka rättigheter enskilda har som har blivit anklagade för brott. När det gäller den nu föreslagna underrättelseskyldigheten är situationen enligt utskottsmajoriteten en helt annan. En exportör som själv varit inblandad i en otillåten export eller vidareexport av krigsmaterial kan ju avstå från att leverera delar och komponenter till den aktuella materielen. Genom att avstå från exporten slipper man också underrätta ISP. Som lagförslaget har utformats tillskapas inte någon ovillkorlig skyldighet att tillhandahålla belastande materiel. I de fall en exportör genom tidigare agerande gjort sig skyldig till brott kan man framgent genom att agera med beaktande av lagen undvika att en uppgiftsskyldighet inträder. Någon konflikt med artikel 6 i Europakonventionen bör därför inte uppkomma med anledning av denna nya lagstiftning. Den andra reservationen handlar om att man vill upprätta ett register över olovligt exporterad krigsmateriel. Syftet med den nya lagstiftningen är att förhindra kompletteringsleveranser till tidigare olovligt utförd svensk krigsmateriel. Utskottet skriver att man förutsätter att ISP på det sätt som avses i lagstiftningen vidareförmedlar till exportföretagen information som har bäring på de här aktuella frågorna. Utskottet ser därför inte något skäl att förespråka att man upprättar en lista över tidigare smugglad svensk materiel. Det förefaller också vara svårt att på förhand hämta in sådan information som gör att en lista blir heltäckande och tillförlitlig. Med den utformning som tillståndskravet har skulle en sådan lista inte heller bli ensamt avgörande för tillståndsgivningen. Prövningen av framtida leveranser kommer att utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Också av detta skäl är det enligt utskottets mening mindre praktiskt att genom att upprätta en formell lista på förhand ange att vissa länder är mindre sannolika som mottagare av svenska leveranser. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationerna.
Fru talman! Om man avstår från export kan man inte fällas för något som man över huvud taget inte har gjort. Vad vi behandlar i vår reservation är fall där man genomför en affär men ändå inte kan fällas, eftersom det enligt mycket tunga remissinstanser står i strid med Europakonventionen. Den som misstänks för brott skall själv tillhandahålla belastande material och bevismaterial i stort. Det är poängen med vår reservation. Det är självklart, som vi säger, att den som åtalas och ställs till ansvar för ett sådant brott direkt kommer att hänvisa till Europakonventionen. Det gör att den här paragrafen förmodligen blir väldigt svår att tillämpa i praktiken. Den står i lagen, men den kommer inte att kunna tillämpas. Det är det som vi tycker är tveksamt. Därför avstyrker vi förslaget i vår reservation.
Fru talman! Om Lars Hjertén läser vidare i Lagrådets yttrande kan han se att man säger att man allmänt sett ser det som helt olämpligt. Och litet längre fram står det att några allvarliga betänkligheter mot denna bakgrund knappast kan riktas mot utformningen av bestämmelserna. Lagrådet är inte helt klart i sin uppfattning i denna fråga. Det är bra att även moderaterna tycker att den här lagstiftningen är behövlig och välkomnar den.
Fru talman! Det är riktigt att Lagrådet i sista hand inte har någonting att erinra men säger ändå att det kan bli mycket svårt att finna bevis och bedöma vad exportören känt till. Det kan vara mycket svårt att bevisa. Jag tror att detta är min sista debatt med Nils T Svensson i denna kammare, och jag vill väldigt gärna tacka för ett bra samarbete, även om vi inte alltid har samma uppfattning, inte ens i denna fråga. Nils T Svensson är en mycket erfaren, kunnig och humoristisk politiker. Att kunna även se de roliga sidorna ibland i ett tungt material är inte så dumt. Det behövs fler politiker av den kalibern.
Fru talman! Det är glädjande att vi är helt överens om behovet av att införa denna lagstiftning och att förtydliga lagstiftarens uppfattning på dessa punkter. Jag vill ändå fråga Nils T Svensson om han inte ser att det skulle underlätta tullens arbete att ha en lista över exempel på företag som brutit mot reglerna, även om man inte, som utskottsmajoriteten skriver, kan ge en heltäckande bild men ändå kunna underlätta tullens arbete. Finns det inga sådana fördelar?
Fru talman! Det kan synas sympatiskt med den argumentering som Eva Zetterberg har. Som vi skriver i betänkandet är det inte helt lätt att upprätta någon sådan lista. Vi har angett ett antal skäl för detta. Vi tycker från utskottsmajoritetens sida att de är ganska hållbara. Nu har Eva Zetterberg, Birger Schlaug och jag det gemensamt att vi tillhör Exportkontrollrådet, så vi är väl bekanta med hur ärendena hanteras. Jag tror inte att detta behöver skapa några större problem, utan vi skall nog få information och kunna handlägga ärendena på ett bra sätt.
Fru talman! Det finns en dubbelhet i utskottsmajoriteten skrivning. Å ena sidan anger man att utskottet förutsätter att Inspektionen för strategiska produkter på sätt som avses i lagstiftningen till svenska exportföretag vidareförmedlar information som har bäring på här aktuella frågor. Å andra sidan säger man att utskottet inte ser skäl att förespråka upprättande av en sådan lista. Det betyder att utskottet å ena sidan lämnar fria händer till ISP och å den andra säger att man inte skall agera på ett visst sätt. Varför denna dubbelhet?
Fru talman! Man brukar säga när en ny lag träder i kraft att man får avvakta någon tid för att se hur den fungerar. Nu är inte den här typen av ärenden så frekventa, som tur är, så vi kanske inte skall överdramatisera frågan. Vi får väl avvakta och se. Förändras förutsättningarna får man ta itu med det på nytt.
Fru talman! Jag skulle vilja fylla på litet grand här. Huvudargumentet mot att inte upprätta en förteckning är att det inte är helt lätt att fixa till det. Det kan bli ihåligheter i det, man kanske missar något. Men är det inte något annat som ligger bakom? Jag skulle vilja höra Nils T Svenssons uppfattning om det. Är det inte helt enkelt rädslan att se en sådan här lista? Den visar att vapenexporten i sig är en väldigt svår och krånglig fråga men ganska mycket hyckleri i sig. Jag skulle också vilja höra om Nils T Svensson har tittat på Svenska Freds lista över femtiotalet länder där svenska vapen finns men där sådana inte borde finnas. Hur ser Nils T Svensson på det? Jag ställer en väldigt konkret fråga. Jag tror att Nils T Svensson kan svara ja på den, så det är inga större problem, men jag skulle vilja att han gör det här i kammaren. Kan man tolka den nya lagen på följande sätt? Någon vill exportera reservdelar till vapen som är tillverkade i Sverige. Om det finns utförseltillstånd för vapnen till landet i fråga krävs inte tillstånd. Om det inte finns något tillstånd för export eller vidareexport till landet i fråga måste företagen ansöka om export av reservdelarna. Är det så också Nils T Svensson tolkar den?
Fru talman! Jag har till Birger Schlaug samma svar som till Eva Zetterberg angående listan. Miljöpartiet har den åsikten att krigsmaterielexport över huvud taget inte skall få förekomma. Det är en åsikt man kan respektera. Skälen bakom och komplikationer som inträder med ett sådant ställningstagande är en annan fråga. Den grundinställningen leder till att man på alla sätt vill undvika att export förekommer. Vi gick igenom propositionen noggrant i utskottet. Det gjordes inte då några invändningar från Miljöpartiets sida. Jag utgår från att vi tillgodosett det som Birger Schlaug ställer sin frågan om. Det är litet svårt att omedelbart ha något svar på hans konkreta fråga. Men jag utgår som sagt ifrån att vi vid behandlingen har tillgodosett det eftersom det inte funnits anledning för Miljöpartiet att reservera sig i det sammanhanget.
Fru talman! Jag vill bara ha ett förtydligande. När texterna nu har lagts fram har det uppkommit vissa frågor och vissa tvivel som jag skulle vilja att utskottets företrädare klargjorde. Vi tar det en gång till. För det första: Om någon vill exportera reservdelar till vapen som är tillverkade i Sverige. För det andra: Om det finns utförseltillstånd för vapnen till landet i fråga så krävs inte tillstånd. Där är vi överens. För det tredje: Om det inte finns något tillstånd för export eller vidareexport till landet i fråga måste företaget ansöka om export av reservdelarna eller dylikt. Är det så man skall tolka det, ja eller nej? Det är fullt riktigt, Nils T Svensson, att Miljöpartiet tycker att det väldigt svårt att hantera vapenexportfrågan på ett sätt som åtminstone inte leder till att vi kommer att leva i hyckleriets gränszoner, och därför vill vi avveckla vapenexporten. Det har inte med den här frågan att göra. Jag skulle vilja ställa en annan konkret fråga: Hur ser Nils T Svensson på Svenska Freds lista över 50 länder där svenska vapen finns där de inte borde finnas?
Fru talman! Att det finns vapen och materiel som är utsmugglade känner vi till. Det är just därför som den här lagstiftningen har kommit till för att eliminera alla risker för att man skall kunna komma över komponenter, reservdelar och annat till dessa vapensystem som olovligen finns utomlands. Jag tycker att det är bra. Jag tror att vi är överens om att täppa till den lucka som finns i lagstiftningen. Syftet med lagstiftningen är just att täppa till en brist. Därom tycks alla partier vara överens. Om det uppstår situationer när denna lagstiftning har varit i kraft får man återkomma och rätta till det som är fel och tillgodose det som är grundsyftet med den nya lagen. Den frågan får vi i så fall återkomma till. Fru talman! Låt mig få sluta med att tacka Lars Hjertén och kollegerna i utskottet för många års samarbete. Det har varit trevligt och intressant. Det är viktiga frågor som utrikesutskottet hanterar. Jag önskar mina kolleger lycka till i det framtida arbetet.

Fru talman! Samarbetet inom EU under 1997 präglades av regeringskonferensens förhandlingar och slutförande i juni 1997 i det s.k. Amsterdamfördraget. Där fattades nya viktiga beslut för att bl.a. öka öppenheten inom unionen, effektivisera den gemensamma utrikes och säkerhetspolitiken och mycket annat. Vi har debatterat det vid flera tillfällen i denna kammare. Under 1997 inleddes också utvidgningsprocessen med samtliga kandidatländer. Enligt Centerpartiet är det en stor framgång att det just blev samtliga kandidatländer. I detta betänkande UU:20 vill jag bara kort beröra strategin för den förhandlingsprocess som nu satts igång om EU:s jordbruks och strukturfonder. Enligt Centerpartiet spelar dessa fonder en strategiskt viktig roll för att få regioner inom unionen att överleva, känna framtidstro, få växtkraft och t.o.m. blomstra. Vi är oroade över regeringens förhållningssätt och strategi vad gäller strukturfondernas framtid. Vi har på olika sätt uppmärksammat detta och kommer att fortsätta att göra det i det kommande arbetet. Vi är kritiska till att regeringen vill minska budgeten för fonderna, inte minst mot bakgrund av att det skulle kunna äventyra utvidgningsprocessen. Centerpartiet är också kritiskt till den indelning av de områden i Sverige som skall kunna få del av EU:s stöd när det gäller regionalpolitiken som regeringen diskuterar i olika sammanhang. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Envist, enträget och uthålligt byggs det nya Europa. Vi ser nu på verksamheten under 1997. Fred, frihet, demokrati och säkerhet är alltjämt och kommer så att förbli det centrala för Europas invånare. Visst har vägen varit knagglig och ibland fylld av hinder under de decennier det gemensamma Europaarbetet pågått. Utvecklingen har ofta gått via två steg framåt och ett steg bakåt, men det har gått framåt. Vi gläds åt resultatet av folkomröstningen i Danmark som ägde rum i går. I detta betänkande tas tre folkpartiyrkanden upp. Det gäller östutvidgningen, subsidiaritetsprincipen samt att arbeta för att få något EU-organ placerat i Sverige. Det är gamla kända folkpartiståndpunkter. Vi har i betänkandet en reservation nr 1 som just gäller subsidiaritetsprincipen, och jag yrkar bifall till den reservationen. Sedan vill jag göra ett påpekande. Det gäller reservation nr 12 om det multilaterala investeringsavtalet, där Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna står som undertecknare. Folkpartiet har i tidigare betänkanden stått bakom motsvarande reservation. Jag yrkar därför bifall till den, och Folkpartiet kommer alltså att stödja reservation nr 12.

Herr talman! Vi är övertygade om att existensen av GATT och nu WTO som ett regelbaserat system utgör fundamentet för en fortsatt utveckling. Så sade Nelson Mandela vid WTO:s andra ministerkonferens som ägde rum i förra veckan, den 18-20 maj i Genève. Den svenska regeringen delar denna uppfattning. Fortsatt utveckling av WTO:s regelverk utgör det bästa sättet att säkerställa att världshandeln gagnar alla länder. Det är små länder och u-länder som gynnas bäst av ett sådant regelsystem. Mandela talade också om vikten av att u-länder ges möjlighet att anpassa sig till detta regelverk och att i-länder öppnar sina marknader för import av produkter som u-länder har möjlighet att exportera. Detta var någonting som även jag framförde i mitt anförande. WTO:s mål är att verka för ökat välstånd. Medlet för att nå dit är öppna marknader, inte minst för produkter inom t.ex. jordbruks och tekoområdena som är de viktigaste exportprodukterna för många uländer. För att i-länderna skall kunna vara trovärdiga i WTO måste vi göra mer för att förbättra möjligheterna för u-länderna att exportera. Vi måste öka tillträdet till EU:s marknader även för det som vissa kallar för känsliga varor. Såväl konsumenterna som industrin, både i Sverige och i andra länder, behöver import för att få tillgång till bättre och billigare varor. Tullar bör generellt tas bort på industrivaruområdet. Ett första steg vore att omedelbart ta bort tullarna på produkter från de minst utvecklade länderna. Vi måste inom handelspolitiken vara trovärdiga gentemot den breda allmänheten. WTO ensamt har inte lösningen på alla problem. Därmed är det inte sagt att vi inom WTO inte skall kunna diskutera sambandet mellan handelspolitik och t.ex. arbetsrätt, korruption eller miljö. Detta är en diskussion som vi främst måste föra på hemmaplan med våra konsumenter och väljare. WTO är ingen överstatlig organisation som kan eller skall göra detta åt oss. Jag menar dock att även WTO måste bli mer öppet och snabbare göra dokument tillgängliga för allmänheten. Dessa frågor kräver även en positiv dialog mellan samtliga WTO:s medlemsländer. WTO är en konsensusorganisation, där samtliga medlemsländer måste vara med om det skall bli beslut. Jag har nämnt några av de frågor som jag särskilt poängterade i Genève i förra veckan, nämligen vikten av ett regelbaserat handelssystem, WTO:s uppgift att öppna marknader och u-ländernas rätt att få tillgång till öppna marknader samt deras rätt att få hjälp att tillämpa WTO:s regelverk. Men jag har också talat om vikten av arbetstagarnas rättigheter. ILO kommer bl.a. att om någon vecka behandla en deklaration om grundläggande rättigheter för arbetstagare. Jag sade att svenska regeringen stöder ILO:s arbete. Andra, inklusive president Clinton, gjorde samma sak. Handelsministrarna gav redan vid WTO:s ministerkonferens i Singapore 1996 sitt stöd för ILO:s arbete vad gäller grundläggande arbetsvillkor. Jag har också talat om vikten av att miljöarbetet lyfts fram i WTO. På detta område har EU sökt driva på, dock utan att ännu lyckas nå särskilt långt på grund av motstånd inom u-landsgruppen. Jag pekade också på att alla länder borde ansluta sig till OECD:s konvention mot mutor. Korruption är, utöver den skatt på fattigdom och den allmänna omoral som den innebär, ett allvarligt handelshinder som snedvrider konkurrensen. En annan central fråga är utvecklingen av Internet. Inga särskilda handelshinder drabbar i dag Internet. Näthandel är tullfri i alla länder. Vid konferensen beslutades att WTO skyndsamt skulle se igenom regelverket mot denna bakgrund. Samtidigt deklarerade vi att tullar inte skulle införas på Internet. Detta är självfallet en syn som Sverige stöder. Herr talman! WTO står nu inför en stor utmaning. Det viktigaste som årets ministermöte beslutade om var att inleda förberedelsearbetet för de beslut som kommer att fattas vid nästa ministerkonferens som kommer att äga rum i USA i slutet av nästa år. Det har betydelse att den äger rum i USA. Det kommer förhoppningsvis att ge den amerikanska administrationen bättre möjlighet att få igenom mandat för dessa förhandlingar och därmed bidra till ett lyckat resultat för konferensen. Vi är många som har varit oroliga för USA:s bristande engagemang i WTO och i handelspolitiken. USA:s roll är viktig när det gäller att driva på handelsliberaliseringar, och EU behöver USA:s fulla stöd i detta arbete. Vid nästa ministermöte kommer beslut att fattas om att inleda nya förhandlingar inom WTO. Processen med att förbereda dessa beslut har nu inletts genom resultatet av årets konferens. Inom EU är vi eniga om att en ny omfattande förhandling om handelsliberalisering bör inledas år 2000. Alla frågor kommer att ligga på bordet inför dessa beslut. Det gäller särskilt nya förhandlingar på jordbruks och tjänstehandelsområdet, men jag menar att även tullar på industrivaror skall ingå liksom andra frågor, som investeringar och miljö. Ett viktigt mål för mig är att dessa förhandlingar inte som under Uruguayrundan pågår i sju åtta år. Frågor som är mogna för beslut måste kunna antas så tidigt som möjligt för att liberaliseringen av världshandeln till förmån för alla - konsumenter och producenter, u-länder och i-länder - skall kunna fortsätta. Inför dessa beslut avser jag att återkomma till riksdagen.

Herr talman! President Mandela sade också, fritt översatt, i sitt tal att grundarna av de internationella handelsavtalen för 50 år sedan väl aldrig hade kunnat föreställa sig att så mycket fattigdom, hemlöshet och arbetslöshet skulle kunna finnas i världen som det gör nu. Inte heller hade de kunnat föreställa sig att exploateringen av naturresurserna och den enorma tillväxten i handeln skulle resultera i ett sådant vidgande gap mellan rika och fattiga och att skuldbördan för fattiga nationer skulle vara så stor. President Mandela tycker att det är bra med gemensamma regler, och det tycker naturligtvis de fattiga länderna också. Men nu inför millennieskiftet borde vi kunna göra de här gemensamma reglerna litet mer rättvisa. Enligt president Mandela gynnar de här reglerna alltför få människor och orättvisorna består. De är inte anpassade efter u-ländernas verklighet. Om man försvarar rådande strukturer kommer man att misslyckas. De konkurrensfördelar som u-länderna har fått har de inte så mycket glädje av på grund av alla undantag. Därför är det naturligtvis bra om de här undantagen kan försvinna och tullfriheten kan införas för varor från u-länderna. Jag har en viss förståelse för de afrikanska handelsministrarnas protester mot att vi i de rika länderna hela tiden vill införa nya saker som t.ex. arbetsvillkor, även om de är mycket berättigade, när vi inte ordentligt tar itu med de grundläggande fattigdomsproblemen. 570 miljoner människor i de 48 minst utvecklade länderna, de s.k. MUL-länderna, har en andel av världshandeln som bara är 0,4 %. Det uppfattas t.o.m. ibland som ett hot av USA och andra länder mot välståndet i de rika länderna att dessa 570 miljoner människor skulle få bättre handelsvillkor. Jag vill ställa en fråga till handelsministern. Vilka verkliga förslag finns det för att göra handelspolitiken mer rättvis så att de människor som lever på mindre än en dollar om dagen också någon gång kan få nytta av att världshandeln blir alltmer globaliserad och av att vi sysslar alltmer med handel? Det måste ju också gynna alla, annars har vi ju ingen framtid som mänsklighet.
Herr talman! Jag tror att det är första gången jag kan säga att jag håller med om vartenda ord Lena Klevenås säger. Klyftorna har vuxit i världen. Fattigdomen har vuxit på ett sätt som ingen kunde förutse när GATT började för 50 år sedan. Uppgiften för oss som sysslar med handelspolitik i dag måste ju vara att se till att denna utveckling bryts. Det viktigaste vi i de rika länderna, i EU och i Sverige kan göra är att bli generösare i handelsförhandlingarna på de varuområden där de fattiga länderna kan exportera. Det handlar om mat och kläder i första hand. Där har vi skyddat oss själva och våra egna producenter alldeles för länge och i alldeles för hög grad. Där tycker jag att vi skall skärpa oss. Det andra som vi skall göra, och som Sverige driver mycket aktivt, är att kräva total tullfrihet och tillträde till våra marknader för allt som de allra fattigaste länderna klarar av att producera och sälja. Jag tycker att det är orimligt att de, med denna ytterst marginella produktionsförmåga, skulle utgöra ett hot mot sysselsättningen i Europa eller Nordamerika. Vi har alldeles för stränga krav på dem. Vi måste ha rättvisare regler mellan rika och fattiga länder. Detta är viktiga element för att öka den rättvisan.
Herr talman! Det är naturligtvis bra med rättvisa regler, men jag tycker inte att det är nog i det här fallet. Om det skall bli en rättvis konkurrens och en rättvis handel i världen måste de länder som vi har missgynnat så länge genom de internationella reglerna kunna få privilegier. Jag brukar jämföra med golf ibland. När man tävlar där har man handikapp om man är nybörjare. Det finns ju många exempel på att de länder i Sydostasien som har klättrat upp litet på välfärdsstegen i början skyddade sina industrier och sin inhemska produktion så att de kom över en viss tröskel. Jag är orolig för att de här reglerna, om de nu blir på lika villkor, inte räcker för de här fattiga länderna. De måste ha fördelar. Diskuteras det några förslag som kan göra att klyftorna kan minska?
Herr talman! Ingen föreslår att u-länderna skall avkrävas total tullfrihet omedelbart och att de skall öppna sina marknader. Lika villkor innebär inte att tullfrihet hos oss också skall innebära tullfrihet hos dem. Jag tycker att vi skall acceptera tullfrihet för produkter från de allra fattigaste länderna utan att vi skall kräva motsvarande tullfrihet hos dem. Jag respekterar deras vilja att ha långa övergångstider så att deras industrier och andra branscher kan förbereda sig för konkurrensen. Det är orimligt och naivt att tänka sig att detta skall gå över en natt. Där tycker jag också att vi skall ha en generös inställning till de fattigaste länderna. Jag vill dock varna för en övertro på att tullar löser problemen. Alltför många u-länder har alltför länge trott att tullarna gör att de kan låta bli att utveckla sina ekonomier. Så har det t.ex. varit i Sydamerika. När konkurrensen börjar ta fart, som nu i t.ex. Mercosurområdet, inleds en snabb teknisk utveckling. Isoleringar är inte svaret på detta, utan det är utveckling. Jag ser gärna att de får fortsätta att skydda sina utvecklande industrier under den tid detta pågår.
Herr talman! Jag har lyssnat på den här mycket intressanta informationen från statsrådet. Då slås man av att man får alldeles för litet information och att det finns alldeles för litet debatt i samhället om dessa handelsfrågor. Nu har vi det här tillfället och då gäller det att begränsa sig. Det finns ju väldigt mycket som man skulle kunna ställa frågor om och vilja fördjupa sig i. Jag vill ta upp den elektroniska handeln. Det är en framtidssektor, och det är mycket viktigt att reglerna blir så fördelaktiga som möjligt för alla parter. Jag förstod att man inte har några planer på att införa tullar. Det ligger ju både i näringens och konsumenternas intresse på många olika sätt. Men samtidigt är ju tullinkomsterna viktiga och väsentliga på andra sätt för Sverige som land. Är det inte så att det genom det här ställningstagandet kan uppstå ojämlika konkurrenssituationer beroende på var företaget ligger, dvs. om det finns inom ett lands gränser eller utomlands? Det är viktigt att man tänker på konkurrensneutraliteten mellan olika företag så att det inte uppstår olika förutsättningar beroende på var man geografiskt finns placerad. Jag skulle vilja ha ytterligare förtydliganden om vad det här innebär för inhemska företag i förhållande till sådana som verkar utifrån in mot den svenska marknaden.
Herr talman! Detta var en av de frågor som väckte mest uppmärksamhet under vårt möte i förra veckan beroende på att mycket som kringgärdar den här branschen väcker allmänt intresse i dag till skillnad från det mesta andra som sker inom handelspolitiken. Faktum är att i dag finns inget land som har särskilda tullar på handel över Internet. Det vi försöker åstadkomma är att hindra uppkomsten av nya speciella skatter, tullar och regler som bromsar just den här handeln men inte annan handel. Det skall vara lika regler. Om jag väljer att köpa en grammofonskiva över nätet eller över disk i butiken tycker jag skall behandlas lika, inte bättre och inte sämre. Det är detta det handlar om. Vi har enats om att inte införa några speciella extratullar på Internethandel. Det låter revolutionärt och långtgående, men faktum är att inget land planerar att införa sådana. Jag frågade många kolleger, det var kanske 100 handelsministrar där, om de kände till någon som övervägde detta. Ingen kunde berätta för mig att det fanns ett land där man övervägde detta. Nu ger vi tydliga besked till branschen och konsumenterna om att det långsiktigt kommer att vara på det här sättet. Man kan räkna med att det förblir så. Men det gäller också att göra klart att detta inte innebär särskilda skatteprivilegier eller särskilda förmåner som gör att man genom att handla på det här sättet slipper de tullar och skatter som finns inom annan handel. Det är mycket viktigt. Det är också svaret på frågan för de länder, som faktiskt är rätt många, där tullarna har stor statsfinansiell betydelse. Lyckas vi uppnå neutralitet innebär det ju också att tullinkomsterna blir oförändrade.
Herr talman! För den enskilde konsumenten som sitter hemma och väljer att handla över Internet har inte riksgränserna, och inte ens EU-gränserna, någon betydelse. De syns ju inte. Man köper en vara där man får den till bästa pris och bästa kvalitet och på ett smidigt sätt. Detta är en handel som kommer att växa. Men det finns ju en fara med att man gör detta så regelfritt inkomstmässigt. Det kan ju ha bärighet på momsintäkter för Sverige som land. Jag skulle vilja få det förtydligat. Statsrådet närmade sig den frågeställningen, men inte så att jag riktigt förstod hur det skulle förhålla sig till momsen i Sverige.
Herr talman! Det är sant, jag begränsade mitt svar till just tullar och sådant som handelsministrar är mer intresserade av. Men den princip som jag redovisade, att det skall vara samma regler, innebär att det skall vara samma moms om jag köper en skiva på det ena sättet som på det andra sättet. Det kräver ett samarbete mellan skattemyndigheterna över gränserna. Det kräver också, om t.ex. royaltyinkomster skall betalas till artisten och till skivbolaget, att det samarbetas mellan länderna så att det inte blir fusk. Det samarbetet måste de initiera. Det pågår och det förbereds, och jag är rätt säker på att det kommer att gå ganska bra. Det kommer alltid att finnas länder som försöker skapa skattefria öar på det här området som på bankmarknaden. Det är vår uppgift som civiliserade länder att tillsammans försöka hitta en god ordning som gör att vi inte stjäl varandras skatteunderlag.
Herr talman! Statsrådet pratar om vikten av en liberaliserad världshandel, om att vi skall få bättre och billigare varor och om att vi skall vara trovärdiga gentemot den breda allmänheten. Jag tycker att det finns många fördelar med frihandel. Jag och mitt parti är motståndare till kvoter och till tullar som princip. Däremot är vi emot miljödumpning. Jag skulle vilja höra hur statsrådet i internationella sammanhang driver miljöfrågorna. Han sade att miljöarbetet skärps. Men vilken linje för han egentligen när det gäller länders rätt att ställa hårdare krav? Låt oss ta ett exempel. Om vi i Sverige förbjuder stråförkortningsmedel i jordbruket av miljö och hälsoskäl, tycker statsrådet då att det är rimligt som princip att vi skall importera spannmål från länder där man har använt stråförkortningsmedel - i Norge, Danmark eller Ungern - och på så sätt få billigare spannmål? Det innebär ju att vi i realiteten driver något slags miljödumpning. Jag skulle vilja veta hur statsrådet ser på det här. Anser statsrådet - och driver Sverige det - att ett land skall kunna ställa miljökrav även på produktionen? Om vi själva förbjuder någonting därför att vi är övertygade om att detta är farligt, skall vi då importera produkter där man har använt sådana insatsmedel som vi själva anser är farliga?
Herr talman! Sveriges linje är baserad på synen att vi gemensamt skall diskutera oss fram till regler som är lika för alla, som vi kan följa och där vi kan ha en effektiv efterlevnad. Men skall det vara gemensamt innebär det att det måste kompromissas. Vi bedriver ett opinionsbildningsarbete i den här branschen för att få bredare stöd för att öka möjligheterna att beakta miljöfaktorer i handelspolitiken. Hittills har det varit nästan omöjligt på grund av uländernas motstånd. De ser det här som den rika världens försök att hitta på nya trix för att skydda sina marknader och breda ut sig för att tillgodose sina protektionistiska intressen. Det finns en mycket stark misstänksamhet från tredje världen mot USA:s och EU:s krav på det här området. Jag noterar att på WTO-mötet var det fler talare än någonsin tidigare som uttryckte sitt stöd för att man också inom ramen för handelspolitiken måste diskutera miljöfrågor, liksom frågor om arbetsrätt och annat. Det är ett stort framsteg. Men ensamma klarar vi det inte om vi samtidigt har respekt för principen att vi skall ha gemensamma regler som vi är överens om och som vi följer. Här har vi kompromissat. Det andra vi gör är att vi är hårt drivande i förhandlingarna om ett multilateralt investeringsskyddsavtal. Det skall vara en förbudsklausul mot miljödumpning mellan regeringar. Regeringarna skall skriva ihop sig i en kartell för att stå emot företagens krav på underbud mellan de olika regeringarna. Vi spelas ut mot varandra med krav på att vi skall ge undantag från miljöklausulerna. Vi har hyggliga odds för framgång på den punkten om MAI-förhandlingen i stort kan gå i mål, vilket i dag förefaller mycket osäkert.
Herr talman! Problemet är ju att även inom EU vill man inte genomföra att ett land går före och säger: Förbjuder vi det här skall vi inte heller importera t.ex. spannmål där man har använt stråförkortningsmedel. Inte ens inom EU gillar man den modellen. Gemensamma regler vore bra. Det vore bra om alla länder kunde komma överens om vissa saker. Men nu är det ju inte på det sättet. Och det är då jag ställer frågan: Driver Sverige att enskilda länder skall ha rätt att ställa samma krav på hur importerade produkter är producerade som på hur varan tillverkas inom det egna landet? Gör vi inte det säger vi: Vi skall ha billiga och kanske t.o.m. bra varor, och de får gärna tillverkas på ett sätt som skadar miljön och människor i andra länder. Det här är egentligen en djup solidaritetsfråga, och det är själva grunden för miljödumpning.
Herr talman! När jag säger att vi tycker att vi skall diskutera mer miljöfrågor också inom ramen för handelspolitiken är det just sådant här det handlar om. Hittills har det varit tvärstopp. Diskussionen har knappt kunnat börja förrän många har sagt: Stopp, det här är det ingen mening med. Eftersom besluten måste fattas i enighet har det inte varit fruktbart att föra diskussionen så långt att den har kunnat bli konkret. Det har varit uppenbart från start att det har varit en meningslös väg. Jag tror att detta nu är på väg att ändras. Det var många goda tecken på detta, inte minst Nelson Mandelas mycket framsynta inlägg. Trots att han representerar ett u-land som traditionellt har stått på den andra sidan pratar han som en självklarhet om att vi måste diskutera kopplingen mellan handel och miljö. Det handlar ju precis om detta: Hur tas varorna fram som sedan förs fram på marknaden? Hittills har det visat sig, i de domslut som har blivit i de paneler som löser tvister, att det sätt som varor produceras på inte har kunnat åberopas när det har gällt diskussioner om import till USA, t.ex. tonfisk. Men jag ser framför mig att vi kommer att kunna göra framsteg på det här området. Men som i alla stora internationella sammanhang tar det tid.

Herr talman! Jag har fördelen att vara handelsminister i ett land där uppslutningen bakom grundidén om frihandel är ganska stark. Det har den effekten att det blir ganska begränsat med debatt och ett ganska begränsat allmänt intresse för politiken i fråga. Mitt problem gäller i hög grad opinionsbildningen i andra länder. Min opinionsbildning där är begränsad till att jag kan försöka påverka kolleger. Men jag har inte för vana att lägga mig i fransk, spansk eller portugisisk inrikespolitik. Det är ofta där frontlinjerna går när det gäller Europas skydd mot import av t.ex. Men på den svenska arenan gör jag så gott jag kan, hur långt det nu räcker, för att sprida förståelse för att frihandel inte bara innebär att vi får fler jobb därför att vi öppnar nya marknader. Det innebär också att vi skall släppa in produkter från andra länder och kanske acceptera att en och annan bransch inte lämpar sig lika väl i Sverige som den gör i t.ex. ett u-land. Den information jag lämnar i dag är ju ett uttryck för en vilja från regeringen att sätta handelsfrågorna mer i fokus i den allmänna debatten. Jag noterar, av det stora intresset från riksdagens ledamöter, att det är en syn som har en bredare spridning än bara till oss i regeringen. Och det är jag väldigt glad för.

Herr talman! Jag skall kanske förtydliga mig en liten smula. Jag känner inga principiella hinder för att delta i den franska handelspolitiska debatten, men jag måste i all ödmjukhet konstatera att intresset i Frankrike för vad jag tycker är ganska litet. Däremot kan jag debattera med min franske kollega i Bryssel och i bästa fall påverka honom. Det gäller dock inte bara honom. Jag tycker inte att vi skall peka ut just Frankrike. Men också Göran Lennmarker, som har åsikter i de här frågorna, har frihet att ta upp en debatt med partivänner, med medborgare och med den allmänna opinionen också i andra länder. Det är precis så som Göran Lennmarker säger, att vi gemensamt är medborgare i en europeisk union, vars gemensamma politik vi tillsammans har ansvar för. När vi fattar beslut i Bryssel om sådant här krävs dock enighet. Opinionen i ett land kan hindra oss från att göra framsteg som vi tycker är viktiga.
Herr talman! Jag välkomnar den här informationen i riksdagen. Jag måste för egen del tillstå att det, kanske på grund av tidigare ouppmärksamhet, blev en glad överraskning för mig när jag kom till kammaren att vi skulle få den här informationen. Det är just den typ av information som vi från riksdagens ledamöter ofta efterlyser. Som statsrådet väl vet har vi varit mycket kritiska i andra handelsfrågor. Jag tänker specifikt på det multilaterala investeringsavtalet, MAI. Jag undrar utifrån den korta anspelning på den diskussion om MAI som förts i det här sammanhanget på WTO:s möte: Hur fördes den diskussionen? Man har framfört synpunkten att fortsättningen av diskussionen om MAI skulle äga rum inom ramen för WTO i stället för i OECD. Vi vet att detta ligger på is och att det kommer att ta tid. Leif Pagrotsky har i andra sammanhang pekat på de ståndpunkter som Sverige driver. Också vi från riksdagen har mycket tydligt och klart angett vilka intressen som bör styra detta. Jag vill alltså veta hur MAI behandlades på WTO:s möte. Var MAI uppe på dagordningen? Fanns det synpunkter och krav på MAI, och i vilken mån stödde Sverige kravet på uppförande av detta på WTO:s dagordning i stället?
Herr talman! Innan MAI-förhandlingarna inleddes i OECD hade de varit uppe på dagordningen hos WTO:s föregångare GATT men inte kommit någon vart utan avvisats. Det var ett av skälen till att OECD och dess medlemsländer tog initiativet till att för egen del inleda förhandlingar. Den svenska positionen är väl känd. Vi vill se ett så brett avtal som möjligt. Vi vill se en så bred uppslutning som möjligt kring alla handelsförhandlingar, och det gäller inte bara för investeringar utan också för tjänster och varuhandel. Vi vill att så många länder som möjligt deltar i förhandlingsarbetet, så att avtalet kan spegla många länders intressen och behov. Men just nu pågår inte någon diskussion om att börja investeringsskyddsförhandlingar i WTO, utan vad som just nu pågår är en allmän diskussion om huruvida vi om ett par år skall börja med en stor och bred runda, som omfattar allting, eller om vi inte skall det. Vi har nu bestämt att vi skall börja förbereda oss för det. Under det kommande året skall det arbetet ta sig uttryck i att vi på nästa möte om ett år skall bestämma en dagordning för det. Jag föreställer mig att frågan om MAI skall ingå eller inte då kommer upp till behandling. Enligt det material som jag ännu har hunnit ta del av var det inget av de 132 länder som angav sina nationella positioner i Genève som krävde att WTO skulle ta upp den här frågan nu. Men även om det blir framgångsrikt i OECD, vilket vi inte kan vara säkra på vid det här laget, är det i alla fall min förhoppning men också min prognos att det kommer en fortsättning i WTO.
Herr talman! Min fråga gällde huruvida Sverige via Leif Pagrotsky förde fram åsikten att dessa frågor så snart som möjligt bör återfinnas på WTO:s dagordning och i första hand borde avhandlas där.
Herr talman! Jag hade tre minuter till förfogande för att i mitt inlägg avhandla alla världshandelns frågor. Jag valde att prioritera dem som jag just nämnt: handel och arbetsvillkor, handel och miljö, öppenheten i förhandlingarna, korruptionsfrågan, elektronisk handel, vikten av ett regelbaserat system som är lika för alla och ett par frågor till. Som var och en förstår klarade jag inte att göra någon heltäckande redovisning. Detta var min prioritering. Jag kunde ha gjort det på ett annat sätt, men detta är vad jag valde.
Herr talman! Jag har två frågor. Den ena är den som Eva Zetterberg nyss berörde, och jag kanske något kan få fortsätta den diskussionen. Statsrådet hade bara tre minuter till förfogande för att lyfta fram frågorna, och det är inte mycket. Hur tänker statsrådet då i fortsättningen driva den svenska ståndpunkten för att vidga kretsen kring MAI och diskussionen med utvecklingsländer som kan komma in i processen? Det finns ju framöver tid för att verka för detta. Den andra frågan är korruptionen, som statsrådet tog upp. Korruptionen i världshandeln är ju stor, hur stor vet vi väl inte - vi ser kanske egentligen bara toppen av ett isberg. Min fråga är: Vilka konkreta förslag och vilka effektiva instrument diskuteras för att komma till rätta med korruptionen inom världshandeln? Vilka synpunkter hade statsrådet på detta i sitt inlägg?
Herr talman! Vad först gäller frågan om MAI: Det som vi omedelbart gör i frågan om att vidga kretsen är att vi arbetar för att de förhandlingar som bedrivs i OECD och de diskussioner och analyser som görs skall vidgas. Fler länder skall vara välkomna till och bli intresserade av att följa diskussionerna och att delta i dem. Vi har nått framgång i detta arbete. Vi har genomfört särskilda diskussioner i Latinamerika och i andra delar av världen. Alltfler länder följer förhandlingarna som observatörer, lämnar synpunkter och bildar sig egna uppfattningar. Under de allra senaste dagarna har jag här i Stockholm diskuterat just detta med mina kolleger från Sydafrika och från Argentina, som har varit på besök här. Det finns ett starkt växande intresse för detta. Inom parentes kan jag nämna att jag i måndags undertecknade ett bilateralt investeringsskyddsavtal - det skulle kanske kunna kallas ett BAI - med Sydafrikas regering, vilket i stort liknar det som vi diskuterar i Paris. Det visades från sydafrikansk sida en stark önskan om detta, och man var mycket glad över resultatet. Vi genomförde detta vid en ceremoni i Stockholm i måndags. Vi riktar oss, som sagt, till länder som är intresserade och som vill delta. De baltiska länderna är andra exempel på detta. De länder som har hindrat den här diskussionen i WTO når vi dock inte på det här viset, utan det får bli nästa steg. Låt mig vad gäller korruption säga att vi i OECD har skrivit under en konvention om detta. Den har underskrivits av OECD-medlemmarna och fem ytterligare länder, bl.a. Argentina. Den innebär att det skall göras till ett brott att muta också utländska tjänstemän, inte bara inhemska. Jag vädjade i mitt anförande om att alla närvarande länder skulle ansluta sig till den ganska modesta konvention som vi har förhandlat oss fram till i OECD. Vi framförde att detta bör ingå i nästa förhandling i WTO.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Jag önskar statsrådet framgång med att få med de andra i arbetet när det gäller korruptionen. Det är ett massivt jobb framöver.
Herr talman! Arbetet är ingalunda avslutat i och med det som är gjort i Paris. Det är en bra början. Det ökar möjligheterna att bekämpa korruptionen. Ju fler länder som ansluter sig, desto bättre är det. Men det återstår väldigt många andra saker att göra. Jag använder mig av det vi diskuterade för en stund sedan, dvs. den internationella opinionsbildningen i ett internationellt forum. Jag har skrivit en artikel i Herald Tribune där jag linjerar upp hur jag tycker att det fortsatta arbetet skall bedrivas. Jag tycker bl.a. att vi skall använda oss av NGO:er, ickestatliga organisationer. Det finns på det här området en mycket bra sådan, som heter Transparence International, med säte i Berlin. Det är ett arbete som jag gärna lyfter fram i det här sammanhanget.
Herr talman! En kritik som riktades mot det förra WTO-avtalet gällde bristen på konsumentskydd i avtalet. Jag skulle vilja fråga statsrådet i vad mån de här frågorna tas upp den här gången. Om en fri marknad skall fungera krävs det att konsumenterna också känner en viss säkerhet i marknaden - en fråga som blir än viktigare i och med den ökade Internethandeln. Det gäller rätten till reklamationer, garantier, skyddet vid betalningar och annat, som kommer att bli högaktuellt. Jag tror att frihandeln kan komma att få sig en ordentlig knäck om de här frågorna inte kan lösas. Vi ser också när det gäller de olika synpunkterna på konsumentskyddet hur exempelvis USA har agerat när det gäller hormonrester i kött, genmodifierade produkter och liknande. Jag hoppas att Sverige använder sin erfarenhet och kunskap när det gäller konsumentskyddet och för in dem i WTO förhandlingarna också.
Herr talman! I diskussionerna i Genève var denna typ av frågor inte särskilt vanligt förekommande. Diskussionen gällde, som jag sade, en mer allmän färdriktning och vilken sorts frågor vi skulle ta upp i nästa förhandling i mer allmänna termer. Många talare lyfte fram just dessa tydliga förhållanden som Inga Britt Johansson pekar på, att om man skall ha fria marknader och fri rörlighet av varor och tjänster måste man ha någorlunda likartade regler för konsumentskydd liksom för konkurrens och annat. Hittills har man lyckats enas om regler som gör att man kan ingripa med importförbud mot varor som är hälsofarliga. Det är det vi i EU har åberopat när vi har sagt nej till hormonbehandlat kött från USA, dvs. att hälsoriskerna inte är tillräckligt klarlagda. USA godkänner inte våra argument, och det finns en mekanism för att lösa sådana tvister. Vi har här ett jätteproblem i förhållande till USA. Det är ett av våra stora problem, jämte attityden till Kuba och några andra saker. Här ser jag framför mig att vi i nästa förhandling skall kunna gå vidare med de här reglerna, precisera dem och förtydliga dem, att vi skall skapa tydligare och klarare regler, som konsumenterna kan känna förtroende för. Jag tycker inte att de är tillräckligt bra i dag.
Herr talman! Jag tror att säkerheten när det gäller garantier, reklamationer och liknande är minst lika viktig. Vi vet ju av erfarenhet, redan nu med den begränsade handeln, att människor med mindre kunskaper och mindre insikt utsätter sig för jätterisker genom att det är så lätt att beställa via Internet. De första tecknen såg vi i handeln via TV-shopen, när det exempelvis hände att lätt utvecklingsstörda med en hygglig ekonomi, som klarade de ekonomiska prövningarna, förköpte sig på mängder av varor. Där kunde ingen i princip ingripa, då det inte fanns några regler. Det här blir ännu allvarligare, med alltmer gränslös Internethandel.
Herr talman! Jag har ingen annan åsikt. Jag kan bara instämma. När nu Internethandeln kommer och den är alldeles ny, kommer vi att upptäcka massor av områden där vår gamla lagstiftning är otillräcklig. Det är därför som det är så viktigt att vart och ett av våra länder men också gemensamt, t.ex. i WTO, noggrant följer detta och analyserar alla de erfarenheter som vi vinner, så att vi snabbt kan gripa in och göra någonting. Därför beslutade vi också i WTO att där skall bedrivas ett analysarbete, så att vi står rustade att vid nästa möte kunna fatta sådana beslut som visar sig lämpliga.
Herr talman! Det är väldigt bra att Sverige jobbar aktivt med miljöfrågan i WTO-sammanhanget. Det behövs ett mycket långsiktigt arbete. Det svenska engagemanget bara när det gäller miljöfrågan har pågått i närmare tio år. Man ser alltså hur svårt det är att ta sig fram. Statsrådet säger nu att det är u-länderna som utgör ett hinder. Jag är inte alls förvånad. Det finns många skäl till det, men ett skäl är det sätt på vilket de blev behandlade efter Riomötet 1992. Där ställdes det ut en massa löften om stöd av olika slag till u-länderna, som i mycket ringa utsträckning har infriats. Det leder självfallet till att man sätter hårt mot hårt på olika sätt. Hur försöker Sverige luckra upp det motstånd som finns till u-länderna? Vad bjuder vi på i förhandlingarna?
Herr talman! Tack för den frågan, Berndt Ekholm! Det ger mig chansen att ta upp en tråd som Göran Lennmarker också hade men som jag inte hade tid att kommentera då. Jag tror att bakom u-ländernas motstånd inte ligger att de är mindre intresserade av miljön - vilket de i och för sig i ett eller annat fall kan vara. De ser protektionistiska syften och motiv bakom i-ländernas engagemang i de här frågorna. De noterar ju vad gäller t.ex. arbetsrättsfrågor att i-ländernas intresse är koncentrerat till arbetsförhållandena i sådana branscher som exporterar till Europa och Nordamerika. Arbetsförhållandena i andra branscher är våra länder mindre intresserade av. Därför har länder som Sverige och de andra nordiska länderna, som har trovärdighet i fråga om att vilja släppa in u-ländernas varor på sina marknader, som har en frihandelstradition och som inte misstänks vara ute i protektionistiska syften, en särskild roll att spela för att driva opinion i de här frågorna. Vi misstänks nämligen inte för att vara ute i protektionistiska syften. Men vi måste också driva opinion bland andra iländer för att skapa förtroende hos u-länderna, genom att agera framsynt vad gäller tillträde till vår egen marknad. Jag tror att det är fråga om en balans mellan vad vi kan uppnå på miljö och arbetsrättssidan och vad vi själva erbjuder på områden av stor betydelse för uländerna. Om vi inte erbjuder en sådan balanserad framgångsväg kommer de aldrig ur sitt motstånd och sin misstänksamhet att vi bara är ute efter att trycka ned de få företag som klarar av att konkurrera på våra marknader.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning till hundra procent i den frågan. Jag knöt medvetet an till Riomötet, med tanke på de löften som utställdes där, exempelvis om teknologiöverföring, om hantering av bioteknik, om uppfyllelse av alla konventioner och om bistånd. När man då ser att länderna inte lever upp till dessa löften underlättas inte kommunikationen på andra områden med u-länderna. Varför skulle de bjuda på någonting när vi inte håller de löften vi redan har ingått? Finns det inte då anledning för Sverige att driva de här frågorna om teknologiöverföring, bistånd och andra frågor kopplat också till handelsorganisationen, som en del, parallellt med den andra sidan, som Pagrotsky tog upp?
Herr talman! Det viktigaste elementet i det som Berndt Ekholm pekar på, den teknologiöverföring som är nödvändig för att klara klimatmål, miljöförbättring och annat, måste ske inom ramen för biståndet. Det viktigaste för de här ländernas ekonomiska utveckling, deras förmåga att höja sig ur fattigdomen, är att de kan sälja det de lär sig att producera. Därför är vi som är handelspolitiskt aktiva nyckelpersoner för u-länderna. Det är inte bara biståndsministrarna utan också handelsministrarna som sitter på viktiga instrument för deras ekonomiska utveckling. Jag tror att det finns en ökad samsyn om att vi genom vårt agerande som handelsministrar i väldigt hög grad påverkar miljöfrågor, arbetsrättsfrågor, frågor om korruption och, framför allt, ekonomisk utveckling i stort i u-länderna. Det manifesterades kanske tydligare än någonsin vid WTO:s 50-årsjubileum förra veckan, inte minst genom de mycket framstående ledare från tredje världen som var närvarande.

Herr talman! Jag skall försöka hålla ett kortare anförande än vad jag har noterat. Det sägs i betänkandet att skrivelsen fyller en viktig funktion, och det håller jag med om. Det är ju därför riksdagen har skrivit in i riksdagsordningen att vi skall ha en sådan här skrivelse varje år. Vi tycker inom vårt parti att riksdagen borde använda ännu mer av sin makt för att styra regeringens beteende när det gäller EU-politiken. Vi har i vår motion och i andra sammanhang diskuterat en rad förslag för att stärka riksdagens inflytande på EU-politiken. Detta kommer att behandlas i andra sammanhang. I det här betänkandet behandlas i första hand vårt krav på den s.k. sexveckorsregeln, som vi anser skall gälla allt material av väsentlig betydelse i såväl första som andra och tredje pelaren. I betänkandet ser det ut som om vårt krav gällde bara tredje pelaren. Man kan undra om inte utskottet läser motionerna. Yrkandet besvaras med motiveringen att regeln att förslag från kommissionen skall delges de nationella parlamenten sex veckor före beslut i ministerrådet gäller även i tredje pelaren. Det är främst inom ministerrådets egen organisation som åtgärder skall vidtas om vi skulle få gehör för vårt förslag att även andra förslag än de som kommer från kommissionen skall komma till parlamenten sex veckor i förväg. Vi har nyligen i samband med behandlingen av Amsterdamavtalet fått det här förslaget avslaget, så vi nöjer oss den här gången med ett särskilt yttrande. Vi har velat att utredningen om folkstyret i Sverige skulle ta tag i frågan om lobbyismen. Utskottets skrivningar på den punkten är ganska bra, ganska optimistiska, och man tror att det här kommer att ske. I texten hänvisas det till Europaparlamentets rapport om lobbyismen och de ordningsregler som antagits i fjol. De ordningsreglerna innebär att lobbyister registreras när de ansöker om passerkort som de har för längre tid, kanske ett år. Ledamöterna skall inte få ta emot hur stora gåvor som helst - jag tror att gränsen går vid 1 000 ecu. Moralen skall vara hög, som även utskottet påpekar. Däremot finns inga krav på att lobbyisternas inlagor till EU:s institutioner skall diarieföras och göras tillgängliga för alla, inte heller att man skall ange t.ex. i förslag som kommissionen väcker vilka inlagor från lobbyintressen som funnits med i beredningsmaterialet. Reglerna i USA för lobbyister är betydligt strängare än de vi har inom EU, och kontrollen är också skarpare. Här finns alltså en hel del att göra. På s. 7 i betänkandet formulerar utskottet meningen "En grundläggande princip för samarbetet är att beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt". Det här är något vi ofta hör. Det är, tycker jag, ett exempel på det nya Orwellska demokratispråk som växer fram i EU-politiken. Det står t.ex. inte att en grundläggande princip är att makten skall utgå från folket. Det står inte heller att folkstyret är en grundläggande princip. Det som står är att besluten skall fattas så nära medborgarna som möjligt, men vem som fattar besluten nämns inte. En sådan här formulering kan ju t.ex. också Saddam Hussein i Irak använda sig av genom att säga att han fattar besluten nära folket. Det här är som jag ser det ett uttryck för en självutnämnd elitistisk uppfattning om att beslut skall fattas på ett sådant sätt att folk nästan känner att de själva har fattat besluten, utan att de egentligen har haft möjlighet att göra det. Vi har numera också en strömning bland statsbyråkrater och forskare som hävdar just att politiken skulle må väl av att tas om hand av s.k. kompetenta medborgare i stället för av folkvalda politiker. Den 4 mars när vi debatterade Hamilton, här i kammaren inne på liknande tankegångar. Efter 76 år av folkstyre har vi alltså nått dithän att det förs en debatt som går ut på att makten hos en viss del av aristokratin skall stärkas. Nu är det inte längre den jordägande aristokratin utan den välmeriterade byråkratiska aristokratin som Gud i sin vishet har välsignat. Nu säger kanske någon att det som avses med att "fatta beslut nära medborgarna" är subsidiariteten. Det som inte kan beslutas i familjen skall beslutas av kommunen, det som inte kan beslutas i kommunen skall beslutas av regering och riksdag, och det som inte regering och riksdag kan besluta om skall beslutas av EU. I Amsterdamfördraget finns emellertid inte ett endaste exempel på att något som hittills har beslutats på för hög nivå skall kunna flyttas över till en lägre. I själva verket handlar det fortfarande om att lyfta upp beslutsmakten från nationell nivå till EU nivå. Själva uttrycket "det gemensamt uppnådda regelverket", l'acquis communautaire, speglar just strävan att bygga ett regelverk som till slut skapar den fullständiga politiska unionen. I betänkandet konstateras också att Sveriges andel av EU:s finansiering kommer att öka de närmaste åren på grund av de regelförändringar som görs. Nästa år är också infasningsrabatten slut. I den information som UD gick ut med våren 1994 hette det att nettoflödet till EU de första åren skulle bli litet. År 1995 skulle vi bidra med ungefär 400 miljoner kronor netto, och återflödet skulle vara 13,7 miljarder. Vad blev det? I den redovisning som vi fick i EU-nämnden i höstas blev det i praktiken 1,1 miljard i stället för miljarder. Det blev i praktiken 6,3. Förra året, 1997, blev det 8 miljarder i stället för som utlovats 6 miljarder. Under de tre första åren har Sverige alltså bidragit med ungefär 16 miljarder mer än vad Utrikesdepartementet trodde 1994. I betänkandet redovisas att det inte finns statistik för hela EU-budgeten som är avläsbar och som visar hur ett enskilt land drabbas. Kommissionen har tydligen gjort en rapport om det här. Givetvis måste det gå att upprätta sådan statistik om man är intresserad. Även om det kan finnas felmarginaler måste man kunna komma ganska nära. Det är märkligt att en enskild EU-parlamentariker med relativt enkla medel har kunnat göra en analys som t.o.m. är nedbruten på kommunnivå och som han själv anser ha 80-90 % träffsäkerhet. Sverige är ett av de länder som orimligt nog bidrar mest till EU:s gemensamma budget, trots sin ringa befolkning. Danmark, som ligger betydligt högre i den s.k. välfärdsligan mätt i köpkraftsrelaterad BNI per capita, är nettobidragstagare från EU på grund av jordbruksstödet. Jag tycker att det är ett steg framåt att utskottet slår fast att regeringen bör eftersträva en rimligare bördefördelning. I de kostnader för EU-medlemskapet som redovisas finns inte kostnaderna för vår egen inhemska administration och reseverksamhet med. I det här avseendet borde det gå att lägga samman åtminstone vad myndigheterna måste kosta på sig. Vi har nämnt detta i reservation 5. Om regionalpolitiken sägs på s. 55 att regering och riksdag har mycket begränsade möjligheter att påverka den nationella stödområdesindelningen. Vi har också exempel på hur kommissionen stoppat transportstöd och utbetalningar till områden man redan godkänt därför att också stödens utformning skulle godkännas. Var finns nu alla förkämpar för regionalpolitiken, som blivit snuvade på makten över denna politik? I EU-anpassningens anda ligger man nu lågt. Vi tycker det vore rimligt att uppdra åt regeringen att försöka få till stånd att man ändrar de här reglerna och verkligen tillämpar subsidiaritetsprincipen. Var finns löftet om att beslutet skall fattas nära folket? Vi har en reservation, nr 8, om det här problemet. Vi har också en reservation om observatörskapet i Västeuropeiska unionen. Det börjar nog bli dags att skärpa upp den debatten ytterligare en gång. När riksdagen i rasande fart under hösten 1990 gav regeringen klartecken för att söka medlemskap i EU var det med det kända förbehållet att neutralitetspolitiken skulle bevaras. Efter bara några månader stod det klart att det inte blev något neutralitetsförbehåll i ansökan. I stället fick man, tillsammans med de andra alliansfria staterna, förklara sin lojalitet mot fördragets skrivning om säkerhetspolitiken. Regering och riksdag har ändå fortsatt att hävda att alliansfriheten består. Men hur skall man kunna ha ambitionen att bygga en superstat, en politisk union i Europa, med alla de gamla kolonialländerna inblandade utan att dessa kräver en gemensam armé och en gemensam försvarspolitik? Frankrike och Belgien har sedan början av 60-talet för sina intressens skull invaderat i Afrika bortåt 20 gånger. I Tyskland konstaterade man 1992 att en upprustning av Bundeswehr måste ske därför att man skulle säkra flödena av resurser till just Tyskland. Man formulerade sig som att "upprätthållandet av den fria världshandeln och den obehindrade tillgången på marknader och råvaror i hela världen" skulle vara ett av syftena med upprustningen av Bundeswehr. Vi har nu fått ett uppseendeväckande dokument i Europaparlamentet. Det är ett betänkande av Leo Han säger bl.a. så här i sina slutsatser i betänkandet: "Frågan om neutralitet och alliansfrihet förefaller i detta sammanhang" - dvs. i EU-sammanhanget - "förlegad. För staterna i fråga rör det sig inte längre om att avstå från att ta ställning för det ena eller andra blocket, eftersom dessa har försvunnit. Det rör sig inte heller om att delta i en militärallians, eftersom Europeiska unionen, som sådan, inte har som främsta ambition att bli någon sådan. Som vi har sett utgör VEU en integrerad del av Europeiska unionens utveckling och kommer en dag att införlivas med den. Vad Nato beträffar, blir den alltmer en politisk och militär organisation med uppgift att upprätthålla respekten för de värden som även är Europeiska unionens, vilket den dagligen visar i f.d. Jugoslavien. Följaktligen är det följande fråga som reser sig för de neutrala och alliansfria staterna: kan man avstå då Europeiska unionens grundläggande värden hånas? I detta fall ställs frågan om de neutrala och alliansfria staternas deltagande i en gemensam säkerhets och försvarspolitik i andra termer, vilket de själva håller på att erkänna eftersom de accepterat att Amsterdamfördraget omfattar Petersbergsinsatser." Han slår också fast en rad andra synpunkter. Han säger att denna försvarspolitik bör bygga på principen att EU vid behov skall kunna handla oavhängigt och för att skydda sina intressen och värden. Målet med den gemensamma försvarspolitiken sägs vara att kunna skydda alla aspekter av unionens intresse, inklusive försäljningssäkerheten, när de diplomatiska instrumenten inte räcker till. Det var just det jag nämnde tidigare i samband med Bundeswehr. Naturligtvis är också det territoriella försvaret en central tanke. Detta menar han måste bli en del av Det här visar, tycker jag, att de neutrala och alliansfria staterna kommer att sättas under press framöver. Vi tror att det nu borde vara läge för Sverige att aktualisera att man inte ställer upp på den här politiken. Jag yrkar bifall till reservationerna 5, 7 och 10.
Herr talman! Jag måste faktiskt begära replik, eftersom den bild som Bengt Hurtig målar upp är så dyster. Han målar upp en framtid mest av elände. Det jag kanske reagerade mest på var det nästan absurda resonemanget när det gäller subsidiaritetsprincipen och de formuleringar som finns om att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt. Jag menar att Bengt Hurtig förvränger hela resonemanget. Han menar att t.o.m. Saddam Hussein skulle kunna ställa upp på detta. Men, Bengt Hurtig, EU består ju av demokratier med folkvalda representanter. Vi har byggt upp ett system med representativ demokrati. Nu menar Bengt Hurtig att Folkpartiet, närmare bestämt Carl B Hamilton, skulle ha ställt upp på resonemanget om att det är en elit som skall väljas fram, att det är en aristokrati som skall styra. Alla som verkar inom den här politiska sfären är ju folkvalda representanter. Därför blir det, enligt mitt sätt att se, helt absurt när man gör sådana paralleller att t.o.m. Saddam Hussein skulle kunna ställa upp på subsidiaritetsprincipen.
Herr talman! Ja, vad är innebörden av att beslut skall fattas nära folket? Det kan innebära litet vad som helst. Det kan betyda att folket uppfattar att beslutet gynnar dess intressen, att folket kan identifiera sig med det. Men det säger ingenting klart om vem som skall fatta beslutet. Det är ju det som är grundbulten i hela folkstyrets princip: att det är folkets valda företrädare som har initiativrätten och beslutsmakten. Vi vet att det inte är så i unionen. Där ligger monopolet på initiativrätt hos kommissionen. Det vi diskuterade den 4 mars var att flytta beslutsmakten när det gällde viktiga delar av den ekonomiska politiken till Riksbankens direktion. Carl B Hamilton använde då formuleringen att han trodde att det var i folkets intresse att denna makt flyttades till Riksbankens direktion och gjordes mera oberoende av de politiker som av opportunistiska skäl lyssnar till folket i valrörelser osv. Jag har inte den exakta formuleringen framför mig, men detta är vad den gick ut på. Det här känner allmänheten mycket väl av. Det är ju kommissionen som fattar beslut om viktiga delar av regionalpolitiken. Det går inte att förneka, och det säger utskottet självt. Vi har också infört ett helt annat system när det gäller politiska frågor. Vi har haft fallet med Systembolaget, där det faktiskt är domare som har avgjort vad vi skall ha för socialpolitik i Sverige. Nu råkade det gå rätt den gången, men nästa gång vet vi inte hur det går.
Herr talman! Det var hovsamt att Bengt Hurtig tonade ned sig litet i repliken jämfört med när han stod i talarstolen. Jag hörde inget av parallellen till Saddam Hussein längre. Så var det frågan om att fatta beslut på rätt nivå. Vi har byggt upp ett system med kommunvalda företrädare i våra kommunfullmäktige som representerar folket. Det är inte en elit eller aristokrati. I landstinget är det samma sak. Besluten sker naturligtvis inte på stormöten där alla deltar - en gammal kommunistisk tanke, vad vet jag. Vi har riksdagen med representanter. Det är ingen elit eller aristokrati. Det är representanter som kan bytas ut den 20 september. Jag kan hålla med om att det finns demokratiska tillkortakommanden i EU. Det är därför som Folkpartiet vill arbeta för att ge mer makt åt parlamentet. Men återigen: Bengt Hurtig borde ta tillbaka att närhetsprincipen och subsidiaritetsprincipen, såsom de har formulerats i betänkandet, skulle vara ord som kan läggas i Saddam Husseins mun.
Herr talman! Det är svårt att få något grepp om vad en formulering som att beslut skall fattas nära folket innebär i stasrättslig mening. Alla diktatorer i världen kan också använda den typen av uttryck. Det avgörande är vem som har den yttersta makten. Karl-Göran Biörsmark vet lika väl som jag att om det blir en ändrad majoritet i Sverige, innebär det inte att det går att ändra fördragets inriktning inom EU lagstiftningen. Det måste i så fall ske en likartad politisk utveckling i hela unionen. Problemet är att det inte finns europeiska partier på alla områden. Det finns ingen gemensam kultur, inget gemensamt språk, inga gemensamma medier. Dessa synpunkter och analyser har förts fram av forskare på olika håll i världen. De pekar på det besvärande demokratiska underskottet och bristerna i den demokratiska beslutsprocessen som Europeiska unionen lider av. Det är det vi diskuterar här - inte kommuner och landsting. Där har vi självklart en representativ demokrati.

Herr talman och alla ni som sitter på läktaren och ni som tittar på TV! Den här debatten handlar om EU. Regeringen skall lägga fram en skrivelse varje år som behandlar EU-frågan. Jag tycker att det är märkligt att det inte finns en stavelse, inte ett ord, inte en mening, inte en antydan om det som är problemet, nämligen att demokratin eroderar. Makten flyttas allt längre bort. Det är det stora problemet. K-G Biörsmark, folkpartist, sade litet euforiskt att det går framåt. Men åt vilket håll? Statsministern har sagt något liknande, nämligen att EU är som en gammal bensindriven bil. Det går framåt. Det stånkar och stönar. Men framåt går det. Låt oss ta liknelsen med den gamla förbränningsmotorn och den gamla bensindrivna bilen. Bilen gör av med mycket naturresurser, det är dålig teknik och mycket skit släpps ut i avgasröret. Den gamla bensindrivna bilen och EU är en bra bild. Herr talman! Medlemskapet i EU kostar Sverige ungefär 20 miljarder kronor per år brutto, ca 10-11 netto. Det innebär att en tvåbarnsfamilj betalar ungefär 8 000 kr per år för medlemskapet. Det är pengar som tas från offentliga sektorn. Vad får vi? Vi får en jordbrukspolitik som ingen vill ha. Det bör observeras noggrant i skrivelsen. Vi får en centralbyråkrati utan motstycke. Vi förhindras att gå före och ställa hårdare miljökrav när det gäller produkter. Vi kan inte ens själva besluta om huruvida vi skall förbjuda monstertjuren belgisk blå eller inte. Det är en märklig symbol för hela EU-medlemskapet. Detta innebär naturligtvis att demokratin eroderar. Människors delaktighet minskar. Det är det som är det stora problemet med EU. Detta beror inte på att EU i sig är fult, skamligt eller att samarbete är fult. Det beror på att EU konceptet är byggt på det sämsta från högern och det sämsta från vänstern - frihet för kapital och en gigantisk centralbyråkrati. Detta har man lyckats smeta ihop ett koncept kring. Det är det som är EU i dag, och det är negativt. Om detta finns naturligtvis ingenting i regeringens skrivelse och inte heller i utskottsmajoritetens betänkande. Kärnan är att demokratin eroderar sakta men säkert. Jag skall ta upp tre frågor med anknytning till våra reservationer. Jag yrkar bifall till reservationerna 4, 7, Jag menar att det är orimligt att miljöfrågorna inom EU behandlas så att EU alltid får miljörörelsen emot sig. Miljörörelsen är ingen ond kraft. Miljörörelsen har både kunskap och kompetens. Lik förbaskat är man ilsken över de beslut EU fattar i miljöfrågor. Miljögarantin har försämrats, inte förbättrats. Miljögarantin blir genom Amsterdamfördraget - EU:s nya grundlag - försämrad. En riktig miljögaranti måste innebära att varje land ges rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav, precis på samma sätt som Kalifornien och andra amerikanska delstater har rätten att gå före och ställa hårdare miljökrav. Hade Kalifornien legat i EU, hade vi inte ens haft katalytisk avgasrening i dag. Kalifornien har rätt att ställa krav på att gräsklippare och trädgårdsmaskiner från år 2000 inte skall drivas med fossila bränslen. Hade Kalifornien legat i EU hade man inte fått igenom detta krav. Det märkliga är att majoriteten i Sveriges riksdag tycker att detta är helt okej. Det är helt rimligt. Om det skall bli teknisk utveckling och utveckling på miljöområdet, måste länder och regioner ges rätten att få gå före och ställa hårdare miljökrav. Det är en nästan suspekt nonchalans från riksdagsmajoritetens sida att inte inse detta. Det är det som skapar dynamik i miljöarbetet. Att då behöva konstatera att USA är ett mönster i sammanhanget är pinsamt. Nu får miljökrav på produkter inte hindra den fria rörligheten på den inre marknaden. Det är en överregel. Man skall vetenskapligt bevisa behovet av en åtgärd. Vad menas med vetenskapligt bevisa? Det innebär liken på borden. Då får man möjligtvis förbjuda någonting. Det är dåliga principer. Samtidigt ställer sig Sveriges riksdag bakom försiktighetsprincipen. Hur hänger det ihop? Inte ett ord i regeringens skrivelse och inte ett ord i utskottets betänkande. För att få utnyttja miljögarantin måste problemet vara specifikt för det enskilda landet. Vi skulle alltså kunna förbjuda belgisk blå - monstertjuren - under förutsättning att vi svenskar mår sämre av att se på den än holländare och belgare. Det skall vetenskapligt bevisas, och det är inte lätt. En annan av våra reservationer tar upp frågan om offentlig upphandling. Det är en av de viktigare sakerna för att få i gång en dynamisk utveckling på miljöområdet. I den offentliga upphandlingen - kommuner, landsting och stat - skall man kunna gå före och ställa hårdare miljökrav på produkterna, men även ställa krav på att de skall vara närproducerade. Det är viktigt, dels för att minska transporterna och därmed mängden utsläpp, dels för att hålla i gång ett lokalt näringsliv. Jag har en reservation i denna fråga, som naturligtvis avstyrks av majoriteten i utskottet. Däremot vill jag ge Folkpartiet en eloge för att man ställer upp på vår reservation 17, som betonar vikten av debatt om det nya MAI-avtalet. Det är strongt av Folkpartiet på den borgerliga sidan att våga ta upp denna debatt. Det är utmärkt. MAI-avtalet är en globaliseringens ekonomiska grundlag. I början lade regeringen locket på, och ett antal organisationer som skrev till regeringen om avtalet fick minst sagt oförskämda svar från handelsminister Leif Pagrotsky. Enligt ministern skulle Sverige om man agerade som de som motsatte sig avtalet - kristna organisationer, fackliga organisationer, solidaritetsrörelser, miljörörelser osv. - hamna i en situation som Albanien och Nordkorea. Det har blivit bättre. Men jag tycker att reservation nr 17 är viktig. Vi skall ställa krav på regeringen att hålla debatten levande, att man hela tiden återför frågorna till riksdagen så att alla goda krafter kan se till att MAI-avtalet inte blir så uruselt som det var tänkt från början.